Herr talman! I engagemanget för biståndet inryms all den ångest vi känner inför tillståndet i världen. Biståndet är ett uttryck för avskyn inför de orättvisor och den förnedring som tillhör vardagen för så många av världens invånare. Men i biståndspolitiken ligger också en förhoppning om en framtida värld utan förtryck, fattigdom och förstörd miljö. Och just för att biståndet bär fram våra ljusaste drömmar uppstår oavlåtligt nya debatter om snabba framsteg som uteblivit, om förhoppningar som grusats, om hur ogörligt det är att genom biståndet söka förändra världen. Men biståndet är inget trollspö, och u-länderna får aldrig reduceras till en filmduk där i-länderna projicerar sina innersta drömmar. Det gäller inte minst tendensen att i u-landsdebatten förvandla olika länders utvecklingsmodeller och regeringsplaner till förkroppsligade ideologiska visioner ur svenska partiprogram. Den magin i biståndsdebatten kan vara farlig, inte minst för att det handlar om ytterligare ett sätt att utnyttja u-länder i egoistiska syften. Alldeles för ofta reduceras biståndet till ett fordon för egennyttan. Förvånansvärt ofta krävs att biståndet skall användas i andra syften än för de fattiga människornas bästa. Det gäller kraven att låta biståndet bära kostnaderna för en del av det svenska planerade spannmålsöverskottet, kraven att biståndet skall bära en del av de exportfrämjande kostnaderna och kostnaderna för industripolitiken genom bindningen av biståndet, och det gäller användningen av u-krediter och betalningsbalansstödet som luftblåsor i biståndet. Bindningen av biståndet till uppköp i Sverige är en gravt överskattad metod att öka den svenska exporten. Förutom att det rent exportpolitiskt inte är effektivt saknar bindningen helt biståndspolitiska motiveringar. Folkpartiet föreslår att bindningen av det svenska biståndet successivt skall minska. Bundet bistånd strider mot frihandelstanken. Det begränsar mottagarlandets valfrihet och urholkar värdet av biståndet. De upphandlade varorna riskerar att fördyras, eftersom konkurrensen begränsas. Bundet bistånd kan också leda till många praktiska problem för u-länderna. Ett klassiskt exempel är Kenya, som av olika bidragsgivare har försetts med 18 olika vattenpumpar — med åtföljande behov av 18 olika sorters reservdelar. I den svenska biståndsdebatten har krav på en ökad andel bundet bistånd förts fram av industrins representanter och av moderaterna. Den nuvarande graden av bindning försvaras av en ohelig allians mellan regeringen och moderaterna i årets betänkande. Inte sällan har samma debattörer på en gång begärt högre effektivitet och ökad bindningsgrad. Men hur kan ökad bindningsgrad bli annat än mindre effektivt, mindre nyttigt för de mottagande människorna och ge mindre valuta för en given summa pengar? Bindning handlar om ett slags subvention till en produktion som annars inte skulle vara konkurrenskraftig. Sådan verksamhet är — det vet vi genom både teori och praktik — ekonomiskt osund. Svenska företag får givetvis order i biståndssammanhang under förutsättning att de är konkurrenskraftiga. Det bundna biståndet ligger för närvarande på 15 90 av det totala anslaget, men återflödet ligger så högt som 50 26. Förmodligen skulle återflödet inte öka utöver denna andel förrän vid en mycket hög bindningsgrad. Moderaternas krav på effektivitet har uppenbarligen lägre prioritet än kravet att biståndsmedlen skall komma den svenska industrin till godo. Biståndet är ett uttryck för att vi inte accepterar en värld, där små barn inte får tillräckligt med mat, där människor i sin nöd tvingas förstöra jordar och sina framtida överlevnadsmöjligheter i den dagliga kampen för att få mat och bränsle och där människor hunsas och fråntas självklara mänskliga rättigheter. Allt detta bör också speglas i de biståndspolitiska målen. Underutveckling och miljöförstörelse står i ett oupplösligt förhållande till varandra. Fattigdom, svält och överbefolkning leder till en rovdrift på jord, vatten och växtlighet. Så grundläggs omfattande miljökatastrofer i u-länderna. Miljöförstörelse i u-länder är i de flesta fall allvarligare och av en annan karaktär än i i-länder. Den drabbar direkt människors möjligheter att försörja sig. Om inte ökenspridningen stoppas och markerosionen och skogsskövlingen upphör kan ingen utveckling komma till stånd, särskilt inte för de fattigaste människorna på landsbygden. Av det skälet behövs ett ytterligare biståndspolitiskt mål, ett miljömål, där det slås fast att miljöskydd och naturhushållning är en grundläggande förutsättning för utveckling. Av det skälet envisas folkpartiet med kravet att återinföra det särskilda anslaget för miljö, energi och markvård. Just detta att nå de fattigaste människorna har en debatt nyligen handlat om med anledning av Lasse Bergs bok. Att ge bistånd via ideella organisationer är ett utomordentligt exempel på bistånd som verkligen kommer fattiga människor till godo. Det är mycket tillfredsställande att utskottet nu ställer sig bakom en ytterligare höjning av bidraget till de ideella organisationerna med 50 milj.kr. Folkpartiet tror dock att de ideella organisationerna har kapacitet att ta emot mer, framför allt om det på förhand kan klargöras att de kommer att få en viss summa pengar i ökning under en femårsperiod framöver. Därmed skapas verkligen förutsättningar för en bra mottagarkapacitet hos de ideella organisationerna. Ett annat exempel på bistånd som når de fattigaste är kvinnobiståndet. Kvinnor utgör halva mänskligheten, förfogar över en tiondel av världens inkomster, äger mindre än en hundradel av världens rikedomar men svarar för två tredjedelar av alla arbetstimmar i världen. Bistånd till kvinnor får stora spridningseffekter. Kvinnorna har huvudansvaret för barn, och mycket av vardagsomsorgen om män, gamla och sjuka faller på kvinnorna. Kvinnor spelar en central roll när det gäller att bekämpa undernäring. Det finns ett klart samband mellan mödrars läskunnighet och barns hälsa. Ju högre utbildning en kvinna har, desto mindre risk är det för att hennes barn dör i späd ålder. Trots detta är två tredjedelar av världens analfabeter kvinnor. Det är hög tid att göra biståndet i sin helhet mera kvinnoinriktat. Den regionala kvinnoenheten i Kenya är en bra modell för kommande regionala enheter på andra håll. Det är vidare mycket väsentligt att varje biståndskontor avdelar en person som har ett särskilt ansvar för kvinnofrågor. I betänkandet ges löften om att så skall ske, och vi nöjer oss i folkpartiet för närvarande med det men kommer att följa frågan uppmärksamt i framtiden. Frågan om kvinnobistånd är för viktig för att behandlas som en modenyck i biståndsdebatten. Några områden i världen kräver särskild uppmärksamhet. Situationen i södra Afrika blir ständigt värre för de människor som lider direkt eller indirekt av apartheidregeringens försök att hålla kvar makten med rena terrormetoder. Sydafrika är ett land i bitvis kaos och sönderfall. Den sydafrikanska regeringens aggressioner går allt som oftast ut över grannländerna. En internationellt stadigt mer omfattande ekonomisk bojkott kommer — det vet vi — att tillfälligt skapa problem för invånare både i Sydafrika och i frontstaterna. Den nyligen föreslagna lagen om handelsbojkott åtföljs tyvärr inte av något extra ekonomiskt stöd för att i någon mån minska påfrestningarna, trots att det i det svenska lagförslaget ligger en förhoppning om att allt fler länder följer vårt exempel och inför en handelsbojkott. I det perspektivet är det än viktigare att ytterligare öka vårt stöd till Sydafrikas folk och till frontstaterna. Stödet bör utgå till både ANC och SWAPO men inte minst till UDF och andra organisationer som verkar inne i Sydafrika. Folkpartiet föreslår därför en ökning av det humanitära biståndet till södra Afrika med 99 milj.kr. Vi föreslår dessutom att riksdagen har beredskap för att regeringen återkommer med en begäran om ytterligare medel om så skulle behövas. En annan region som behöver vårt särskilda stöd och vår uppmärksamhet är Centralamerika. Länderna i Centralamerika lider under många ok. De har en utbredd fattigdom, ofta väpnade oroligheter och i något fall rent inbördeskrig. Det råder brist på demokrati, och mänskliga rättigheter förtrampas i många länder. Inte minst behöver de freda sig mot en stormakts kontrollambitioner. I de många olika slag som utkämpas av folk i Centralamerika kommer enskilda människor ofta i kläm. De behöver vårt stöd, och därför föreslår folkpartiet en höjning av det humanitära biståndet och inrättandet av en ny anslagspost för särskilda insatser i Latinamerika. En sådan post för särskilda insatser kan utformas som en demokratistödjande fortsättning på det humanitära biståndet när latinamerikanska diktaturer avvecklas. Det vore orimligt att svika ett land just när det får reella möjligheter att bygga upp demokratin. Men människor förtrycks även på andra ställen än i Latinamerika och södra Afrika. Endast sex länder på hela den asiatiska kontinenten har undertecknat FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Framför allt gäller detta Sydoch Sydostasien. Flera svenska ideella organisationer har i dag verksamhet i de regionerna för att täcka de stora behov av hjälp som finns. Det vore märkligt om dessa insatser av rena byråkratiska skäl inte skulle kunna få stöd över den svenska biståndsbudgeten. Folkpartiet har därför reserverat sig till förmån för dels att anslaget till humanitärt bistånd ökas, dels att det blir en särskild möjlighet att ge dessa pengar till Sydoch Sydostasien. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till samtliga reservationer där folkpartiet medverkar samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det betänkande som vi behandlar i dag, utrikesutskottets betänkande nr 10, tycker jag är ett av de allra viktigaste betänkanden som riksdagen har att ta ställning till. Det är nämligen när vi handlägger de här frågorna som vi verkligen tar ställning till halten av vår solidaritet gentemot vår omvärld och gentemot våra medmänniskor. Det rör sig också i väldigt hög grad om hur vi påverkar framtiden för våra barn — inte bara barnen här hemma, utan hela världens barn. De blir, som vi hört flera gånger här i dag, allt fler. Jag vill redan nu i inledningen av mitt anförande säga att den oro som utskottsordföranden, och för den delen även biståndsministern, kände rörande centerpartiets och en eventuell borgerlig regerings förmåga och vilja att upprätthålla enprocentsmålet är en oro som fullständigt saknar grund. Centerpartiet är i stället för en utveckling av vårt solidariska bistånd. Jag tycker att vi också en dag som denna har anledning att ställa oss frågan vad våra barn väntar sig av oss vuxna när det gäller framtiden. De har faktiskt rätt att fråga oss vad vi tänker göra för dem och för deras framtid. Gunnel Jonäng har tidigare i dag tagit upp frågor som rör miljön och hur vi alltmer måste inrikta våra åtgärder på att ta både ekologiska och miljömässiga hänsyn i vårt biståndsarbete och hur vi från centerns sida har fått viss framgång i de här frågorna. Vissa klarlägganden har gjorts här i dag när det gäller att utveckla en mer långsiktig utvecklingsstrategi i de länder som i dag är svårt drabbade av skogsskövling, ökenutbredning och allehanda miljöproblem. Även i dessa fall är det fråga om framtiden för de barn som kommer att leva och verka i dessa länder. Det är en stor utmaning som världen står inför, och utan att ta dessa hänsyn kommer vi skändligen att misslyckas. Samtidigt som vi diskuterar biståndsarbetet bör vi låta barnen få känna att de har rättigheter som är lika självklara som de vuxna anser rätten till hälsa, mat, sjukvård, utbildning och en lång rad juridiska rättigheter vara. Det är ingen självklarhet i världen i dag. Därför är det arbete som för närvarande pågår i Gen&ve med konventionen om barnens rättigheter mycket viktigt. Barnens rättigheter måste kunna hävdas i alla sammanhang, men det kan man inte göra så länge denna konvention inte är färdig. Jag vill gärna ta några ögonblick i anspråk för att berätta om bakgrunden till denna konvention. Arbetet började redan 1924 då Nationernas förbund antog den första deklarationen om barns rättigheter, inspirerat av alla de lidanden som barn hade fått utstå under första världskriget. Den bärande tanken i det arbetet var att man skall betrakta ett barn som en egen person med egna mänskliga rättigheter. Initiativtagaren till den här deklarationen var Eglantyne Jebb, den kvinna som grundade engelska Rädda barnen och som också inspirerade till grundandet av svenska Rädda barnen. Ett annat viktigt steg när det gäller barnens rättigheter togs 1959 när Förenta nationerna antog deklarationen om barnens rättigheter. Den innehöll tio artiklar om barnens rätt. Det är den vi har som rättesnöre i dag i avvaktan på att barnen skall få en alldeles egen konvention. Arbetet med den nya konventionen började 1980 och pågår inom FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Där finns företrädare för en lång rad regeringar. Där finns FN-organ och internationella frivilliga organisationer engagerade. Resultatet av detta konventionsarbete kommer att vara mycket viktigt för barnens rättigheter. Sverige har i nära samarbete med frivilliga organisationer utfört ett framgångsrikt arbete. Vi som arbetar inom de ideella organisationerna är mycket glada över det samarbete vi har med den svenska regeringen. Det kan naturligtvis tyckas litet konstigt att man inleder en biståndsdebatt på det här sättet. Men jag tycker faktiskt att ingen diskussion i biståndsfrågan borde få äga rum utan att barnens rättigheter kommer i fokus. Det har visat sig att den satsning som inom biståndsarbetet görs på barn och på kvinnor är den satsning som blir mest framgångsrik också långsiktigt. Det är där vi når de allra svagaste, de allra fattigaste. Därför tyckte jag att det var på sin plats att inleda på detta sätt. Vi säger så ofta att barnen är framtiden. Med våra biståndsinsatser direkt genom SIDA, genom de ideella organisationerna eller genom de multilaterala insatserna inom FN:s ram är det i dag vi lägger grunden för den framtid som barnen går till mötes. I den framtiden hoppas vi att varje barn är en självständig individ med en alldeles egen rättighet oavsett var barnet befinner sig.

Därför har frågan också sin givna plats i det här sammanhanget. Det är viktigt att lyssna till barnens önskningar och till vad de förväntar sig av oss. Det är viktigt att de får uttrycka sina framtidsvyer och framtidsvisioner. Vad är det då som kommer fram i alla de samtal, alla de intervjuer som görs med barn? Jo, det är en önskan om fred och rättvisa, att människor oavsett hudfärg och kultur skall kunna leva sida vid sida i endräkt med varandra och kunna dela resurserna på ett rättvist sätt. Därför är också vårt biståndsarbete, våra insatser för att skapa rättvisa, utveckling och möjligheter för alla människor till ett bättre liv att ses som ett led i fredsprocessen. Utan ökad rättvisa får vi heller ingen fred. Utan ökad rättvisa får vi heller ingenting som skulle kunna liknas vid en demokrati. Jag vill än en gång påpeka att åtgärder för kvinnor är en betydelsefull del av detta, och det framhåller vi också i centermotionen. Jag är glad för den skrivning som finns i utskottets betänkande när det gäller ökad satsning på kvinnorna och också för det uttalande som biståndsministern gjorde. Vi hoppas nu bara att regeringen frikostigt ställer mer pengar till förfogande än vad som skedde under föregående år. Antalet reservationer som är knutna till detta betänkande skulle kunna ge vid handen att det råder stor oenighet i alla väsentliga frågor som rör vårt svenska bistånd, men så är faktiskt inte fallet. Det råder i långa stycken också en stor enighet. Ett initiativ som utskottet har tagit och som grundar sig på oppositionens förslag är de ökade anslagen till frivilligorganisationerna. De ideella organisationerna spelar en mycket stor roll när det gäller utvecklingssamarbetet med många olika länder. De har spelat och spelar en stor roll när det gäller att upprätthålla och utveckla biståndsviljan i vårt land. Den kapacitet som de enskilda organisationerna har på biståndsområdet är sådan att det ansetts lämpligt att öka deras möjligheter till ett aktivt och effektivt arbete. Det är därför mycket glädjande att utskottet har gått längre än regeringen, dock icke så långt som vi från centerpartiet och från andra partier har önskat. Vi tycker att enigheten och möjligheten att få igenom förslaget om mera pengar till de ideella organisationerna i det här fallet fick ta över. Vad är det då fråga om när man ger mer pengar att förvaltas och brukas av de ideella organisationerna? Jo, det är ett erkännande av de insatser som enskilda medlemmar, givare och faddrar utför. De ger av beskattade pengar därför att de känner solidaritet med medmänniskorna ute i världen. Detta fina samarbete mellan enskilda engagerade människor och de myndigheter som är anslagsgivare måste få utvecklas, och jag tror att det finns möjligheter till detta. Så som jag uppfattar det finns det i dag ett förtroendefullt samtal, fyllt av respekt, mellan myndigheter, mellan regering och riksdag och organisationerna, som det är mycket viktigt att bygga vidare på.

Det får inte upplevas så att de skall gå i regeringens, riksdagens eller SIDA:s ledband. Det är självständigheten hos organisationerna i ett demokratiskt land som vårt som är så betydelsefull. Man bestämmer själv sina villkor — hittills har man kunnat göra det. Man har fått förtroendet att gå in t.ex. där SIDA inte kunnat vara på plats. Man för en öppen dialog, och varje organisation är självfallet öppen för kritik på samma sätt som vi också vill kunna kritisera när SIDA inte lyckas. Det är mångfalden i ett demokratiskt pluralistiskt samhälle som vårt som driver biståndsarbetet och biståndsengagemanget framåt. Den öppna dialogen, där man också är beredd att pröva om man kanske har gjort fel, gör att biståndsviljan ökat och kan komma att öka ytterligare så att vi kan nå längre än till enprocentsmålet. Människor är alltså beredda att betala med beskattade pengar samtidigt som man också betalar över skattsedeln, och de känner stolthet över att vara med och ta ett personligt ansvar. Som politiker har vi ett oerhört stort ansvar för att låta den dialogen och den debatten leva vidare på ett positivt sätt. På det viset kan vi också komma många fler medmänniskor till hjälp ute i världen. Detta gäller också de demokratifrämjande insatserna. Jag vill nämna det kooperativa området, där utskottet uttrycker sig mycket positivt om de förslag som vi har väckt från centern. Kooperationen har länge varit en viktig del av utvecklingsarbetet. Jag ser att biståndsministern nu är i kammaren, och då vill jag ställa en fråga som jag vet att många frivilliga organisationer brottas med. Det är att även de har administrativa kostnader för sitt arbete. För många medlemmar i en ideell organisation kan det kännas mycket betungande att en stor del av de insamlade medlen går till administration även om man försöker att vara mycket effektiv. Jag vill fråga om biståndsministern är beredd att delta i en diskussion om hur vi tillsammans skall kunna lösa ett sådant problem i sakens goda syfte att de människor som ger frivilliga insatser skall känna att en så stor del som möjligt av dessa går direkt ut till de projekt som man är engagerad i. Så till ett annat område. Sverige har alltid varit ett stort stöd för Förenta nationerna och har givit stora finansiella bidrag till FN. Vii centerpartiet står självfallet bakom en sådan politik och vill också utveckla den. Det gäller också FN:s biståndsorgan. Vi är av den uppfattningen att det internationella biståndet är av mycket stort värde. Om t.ex. länder med gemensamma förutsättningar inom en region söker gemensamma lösningar genom samordnade ansträngningar, så blir effektiviteten desto större. Därför anser vi, att de multilaterala organen måste förbli centrala delar av det internationella utvecklingsarbetet. Ett exempel på hur detta kan fungera har vi fått redan tidigare i dag, och jag skall därför inte upprepa det i detalj. Jag tänker på krisen i Afrika, där de insatser som är nödvändiga inte kan klaras enbart av enskilda länder utan måste samordnas. FN måste kunna spela en stor roll för samordningen, där också de nordiska länderna kan göra effektiva insatser. Vår slutsats i centerpartiet är den, att världsnöden är ett ansvar för det internationella samfundet och att det ansvaret bör bäras av världens nationer gemensamt. Av det skälet har vi också till detta betänkande fogat två reservationer som rör det internationella samarbetet på biståndsområdet. Tillsammans med folkpartiet har vi velat öka anslagen till UNDP och till UNICEF, dvs. de två system som har med utvecklingsarbete och med barn att göra. Det är ju omvittnat, senast i SIDA:s nyhetsbrev, hur man kan utföra ett mycket effektivt arbete för nödlidande barn i världen. Man har kunnat bekämpa farsoter som drabbar barn. Jag tänker på kampen mot diarréer och på vaccinationsinsatser av olika slag. Inte minst nu när aids hotar att bli en katastrof för väldigt många barn är det viktigt att UNICEF får tillräckliga resurser för att kunna medverka effektivt i det arbetet. Det är skälet till att vi har velat öka anslaget till UNICEF. UNDP har också ansvar för biståndsarbetet i stort, och även på det området är det viktigt att man får tillräckliga medel till sitt förfogande. Två andra områden där vi från centerpartiet är ensamma om att föreslå ett ökat anslag gäller UNHCR, dvs. flyktingprogrammet, och World Food Program, där vi för livsmedelsprogrammet vill anslå 10 milj.kr. utöver regeringens förslag. När det gäller UNHCR, som har ansvaret för omhändertagandet av flyktingar, vet vi ju att världen har stora områden där oerhörda flyktingskaror finns, inte minst i de fattiga länderna. Afghanistanska flyktingar i Pakistan är ett exempel. Det finns flyktingar i södra Mexico. Det finns flyktingar i Sudan. Det finns flyktingar på många håll i världen, och UNHCR är ett viktigt organ som måste få tillräckliga resurser till sitt förfogande för att kunna klara av dessa svåra frågor på ett riktigt och medmänskligt sätt. Just i dessa dagar pågår en nordisk konferens i Saltsjöbaden där man diskuterar flyktingfrågor på nordisk basis. Jag skulle vilja ta kammarens tid i anspråk för att läsa en dikt av Stig Dagerman. Den är mer än 30 år gammal, men den säger mer än de ord vi här ofta kan prestera om vårt ansvar, inte bara för flyktingar utan för nödlidande barn i världen. Den heter Flykten valde OSS. Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke. Flykten valde oss. Därför är vi här. Ni som ej blev valda — men ändå frihet äger, hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär! Bojan väljer foten. Vi valde att vandra. Natten var barmhärtig. Nu är vi här. Ni är för många, kanske den frie trygge säger. Kan vi bli för många som vet vad frihet är? Ingen väljer nöden. Vi valde den icke. Den valde oss på vägen. Nu är vi här. Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger! Hjälp oss att bära den frihet som vi bär! I sanning uppfordrande ord under en biståndsdebatt! Det finns stora behov av humanitära insatser bland flyktingar och bland människor som är flyktingar också i sina egna länder. Det gäller särskilt två områden: Latinamerika och södra Afrika. Varje dag möts vi av meddelanden om hur människor förtrycks i de delarna av världen. Speciellt upprörs vi av apartheidregimens vansinnesdåd och förtryck av människor vilkas brott är att de inte har den vita hudfärgen. Humanitärt bistånd i södra Afrika är i hög grad ägnat att stödja en demokratisk utveckling i Sydafrika. Det är därför viktigt att människor får rättshjälp, att kyrkorna får möjlighet att arbeta fritt, att man kan bygga upp fackföreningar och att de som är fängslade om möjligt kan få stöd. Många är också de barn och ungdomar som lider svårt i apartheidregimens Afrika. Det är mycket betydelsefullt att det humanitära biståndet till södra Afrika får en sådan storlek att vi inte står där utan tillgångar när riktiga behov blir möjliga att tillgodose. Att behoven finns där är det inget tvivel om. Det gäller bara att nå de rätta mottagarna. Det är därför som vi från centerpartiets sida har medverkat till en reservation för att höja anslaget till humanitärt bistånd i södra Afrika med 45 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Förhållandena i Latinamerika är också mycket osäkra. Fortfarande slår militärdiktaturer sina klor i människorna. På många håll är osäkerheten mycket stor om den demokratiska utvecklingen inom det egna landet. Behovet av pengar för att komma de människor till mötes som kämpar en ojämn kamp för sina mänskliga rättigheter är också mycket stort, och det är därför vi har föreslagit ett med 35 milj.kr. ökat anslag till humanitärt bistånd i Latinamerika. Samtidigt har vi föreslagit oförminskat anslag till Nicaragua. Med denna fördelning har vi skapat större flexibilitet. Vi kan därmed stödja rörelser i Nicaragua som är beredda att främja demokratin på den grund som vi står på. Jag skall inte fortsätta den debatt som förts tidigare här i dag. Jag vill bara understryka att vi föreslår ett oförändrat anslag och att vi föreslår att pengar ställs till förfogande att användas för de demokratiska krafter som verkar i Nicaragua. Gång på gång drabbas stora delar av vår värld av katastrofer. Jordbävningar, översvämningar, vulkanutbrott och svältkatastrofer är några exempel. De drabbar alltid de allra svagaste och de allra fattigaste hårdast. När en katastrof inträffar är det viktigt att vara snabbt på plats. Vi har inget särskilt yrkande om katastrofanslagets storlek men väl om att anslaget skall gå till katastrofarbete och inte till förebyggande arbete. Det är centerpartiets uppfattning att biståndsarbetet i dess helhet skall vara förebyggande, så att vi så långt möjligt kan undvika katastrofer, men de pengar vi särskilt avsätter till katastrofer skall sättas in när katastrofen är ett faktum. Vi vill ha till stånd upparbetade kanaler med katastrofberedda specialister, så att inte onödigt lidande behöver utstås för att katastrofinsatserna är försinkade eller pengarna förbrukade. Det kan ske genom de ideella organisationerna, som är beredda att snabbt vara på plats, eller genom deras upparbetade kanaler. Vi vill också ha till stånd en hög beredskap när det gäller katastrofinsatserna. Vi tror att vi på det sättet kan göra den allra bästa insatsen. Även FN-organen skall naturligtvis räknas med i det här sammanhanget. Allra sist vill jag ta upp ett område som ligger mig mycket varmt om hjärtat, det nordiska samarbetet. På biståndsområdet har man lyckats etablera ett samarbete, inte minst när det gäller det mycket stora behovet i södra Afrika. I centerpartimotionen tar vi upp frågan om en handlingsplan för det nordiska samarbetet på biståndsområdet. Vi gör det mot bakgrund av att de nordiska länderna i många sammanhang har kunnat uppträda effektivt tillsammans. Men vi saknar i dag en samlad nordisk handlingsplan. Det är dock glädjande att kunna konstatera att det av skrivningen i utskottsbetänkandet att döma ser ut som om det skulle kunna börja hända saker och ting. En ämbetsmannakommitté arbetar med biståndsfrågor och en handlingsplan. Det är att hoppas att den gör detta skyndsamt och lägger fram ett konstruktivt förslag för Nordiska rådet. Det kunde också konstateras vid sessionen i Helsingfors, där man mycket intensivt diskuterade möjligheterna till internationellt samarbete, att det var just på biståndsområdet som man hade lättast att komma överens. Det är min förhoppning att biståndsministern skall bidra till att en bra och effektiv handlingsplan i biståndsfrågor kommer på Nordiska rådets bord. Det skulle glädja oss mycket och kan också bli en inkörsport till andra viktiga samarbetsområden när det gäller internationella frågor som hittills varit svåra att hantera.

Herr talman! När man har lyssnat på en biståndsdebatt i så här många timmar är det många trådar som man gärna skulle vilja plocka upp och nysta vidare på. Maria Leissner, Karin Söder och tidigare också Lena Hjelm Wallén har tagit upp frågan om kvinnorna och biståndet. Jag vill bara understryka vad Maria Leissner sade, nämligen att bistånd till kvinnor inte får bli någon modenyck i biståndet. Jag instämmer livligt i det. Jag erinrar mig att den första motion jag skrev när jag kom till riksdagen för snart tio år sedan handlade om kvinnor och bistånd. Men jag kan också konstatera att politiken på det området under dessa tio år, från att ha varit mest vackra ord och deklarationer, nu har fått en mer praktisk utformning. Jag tror att FN:s kvinnoårtionde med betoning på u-länderna har bidragit mycket till den utvecklingen. Nära förknippade med kvinnorna är barnen. Jag tyckte det var utmärkt att Karin Söder använde så lång tid till dem i sitt anförande. Tyvärr kan man inte plocka upp alla trådar i en debatt. Jag har valt att i stället för denna plocka upp en annan, som var aktuell litet tidigare i morse. Tid efter annan och under längre eller kortare perioder tilldrar sig olika länder och regioner runt om i världen ett speciellt intresse hos den svenska opinionen, i vår massmedierapportering och i vår internationella debatt. Södra Afrika är otvetydigt en sådan region och Vietnam ett sådant land. Jag skall uppehålla mig vid situationen i ett annat sådant land, nämligen Nicaragua. Vi följde på 1970-talet med stort intresse en framgångsrik men svår befrielsekamp i Nicaragua på andra sidan av världshavet. Vi har också följt detta lands kamp för frihet och oberoende och för rätten att självt få bestämma över det land man fick ta över. Denna kamp har rönt ett mycket stort intresse i svensk debatt. Nicaragua är i dag ett land som inte bara befinner sig i en svår ekonomisk kris beroende på väpnat våld och ekonomiska sanktioner från USA. Det är också ett land som desperat kämpar för att behålla sitt oberoende. Nicaragua är också ett av våra programländer och tillhör de programländer som har god kapacitet som mottagarland. Man har en hög effektivitet i biståndet och små reservationer, dvs. låga outnyttjade anslag. Det kan vara värt att notera, inte minst för Sten Sture Paterson som i sitt anförande uppehöll sig så länge vid de bekymmer han ansåg reservationerna i biståndet utgöra. Över huvud taget är dessa egenskaper hos Nicaragua som programland just de egenskaper som inte minst moderaterna efterlyser när vi diskuterar det svenska biståndet. Stora reservationer kan av olika anledningar uppstå under en tid och föranleder alltid kritik. De tas t.o.m. till intäkt för att biståndsanslagen skall kunna minskas. Om effektiviteten i biståndet talar framför allt och gärna moderaterna. Ändå passar inte Nicaragua riktigt in i moderaternas biståndsvärld. Nicaragua är nämligen utvalt bland de länder där demokratimålet skall göras till ett villkor, en pekpinne eller kanske t.o.m. en bestraffning. Några sådana länder har valts ut genom åren —- Cuba, Vietnam och nu senast Nicaragua. Det är emellertid inte bara i dessa länder som det är litet si och så med demokratin och de mänskliga rättigheterna, särskilt inte om vi anlägger vår egen självgoda måttstock på demokrati. Det är en fälla som vi alla har mycket lätt att falla i. Att just dessa länder är speciellt misshagliga för moderaterna måste bero på att de har varit i konflikt med USA:s intressen, en händelse som kanske inte bara ser ut som en tanke. Jag påminde under förra årets biståndsdebatt — det förtjänar att upprepas och har även tidigare i dag varit uppe till debatt — att vi faktiskt har fyra biståndsmål, nämligen den demokratiska utvecklingen, den sociala och ekonomiska fördelningspolitiken, oberoendet och den ekonomiska tillväxten samt snart också, som så många har påpekat, miljön. Dessa mål måste betraktas som främjandemål. Vårt bistånd skall bidra till en utveckling i riktning mot dessa mål. De får aldrig vara villkor för vårt bistånd.

Vi skulle aldrig hitta dem. Det förtjänar också att upprepas att dessa mål kan vara olika viktiga i skilda länder. Finns det något annat land, om vi bortser från frontstaterna i södra Afrika och deras behov av att bryta beroendet av Sydafrika — till dessa länder går halva vårt bistånd i dag —, där oberoendemålet just nu har större betydelse än i Nicaragua? För mig är det självklart att Nicaragua måste få den chans som landet ännu inte har fått, trots att man borde ha fått den under de snart tio år som gått sedan man kastade ut diktatorn och utsugaren Somoza. Först när det inte längre handlar om akuta hot mot överlevnad och mot självbestämmande kan vi bedöma om det i Nicaragua — eller i något annat land — finns vilja och förmåga att skapa den demokrati och pluralism som vi allai det här landet vill se hos våra vänner i Nicaragua. Vi har ju, inte minst på senare tid, fört en debatt om hur vi ytterligare skulle kunna betona demokratimålet i biståndsarbetet. Det är viktigt att vi för den debatten. Jag trodde att vi var överens med centern och folkpartiet om att detta mål i hög grad måste vara ett främjandemål och inte ett villkor. Lika överens trodde jag att vi var om att målet för vårt bistånd till Nicaragua måste vara oberoendet. Vi måste alltså hävda och stödja det nicaraguanska folkets rätt att självständigt besluta om sitt lands framtid. Min besvikelse blev därför stor när folkpartiet förra året bestämde sig för att frysa biståndet på föregående års nivå. Då var motivet att ”det instabila läget motiverar en viss återhållsamhet”. Jag sade redan då att av nicaraguanerna kan denna återhållsamhet, som det talas om, knappast uppfattas på annat sätt än att de skall straffas för att de har ett inbördeskrig. Men de önskar ju inget hellre än att få slut på det. Herr talman! Det var förra årets besvikelse, och nu kommer jag till årets som knappast är mindre. Nu tvingas jag konstatera att också centern anslutit sig till denna linje. Det instabila läget anges åter som skäl men också ”begränsningar av grundläggande frioch rättigheter”. Rättning i leden höger ut. Precis som moderaterna gör nu centern och folkpartiet demokratin till ett villkor i stället för ett främjandemål. Det gör de till råga på allt i ett land som härjas av en svår väpnad inre konflikt, under vilken inget land till fullo skulle klara att hålla alla frioch rättigheter oförändrade. Detta gör centern och folkpartiet i ett land som trots denna inre konflikt genomfört en författningsreform med deltagande av alla partier i parlamentet. Svensk socialdemokrati har aldrig tvekat när det har gällt att stödja Nicaragua i dess kamp för överlevnad och självbestämmande. Jag tror att vi har ett brett stöd för det i svensk opinion. Detta stöd måste ges genom ett effektivt och viktigt bistånd. Därför står vi inte bara fast vid att Nicaragua skall förbli ett av våra programländer, utan vi är också beredda att öka anslagen och utvidga stödet. Svensk arbetarrörelse har också i hög grad engagerat sig i den biståndsform som kanske bäst av alla främjar pluralism och demokrati. Fackliga organisationer, kristna socialdemokrater, ungdomar och kvinnor inom arbetarrörelsen ägnar sig alla åt ett omfattande solidaritetsarbete riktat till olika grupper i Nicaragua, just via det biståndsanslag som benämns ”Enskilda organisationer” och som Margaretha af Ugglas, Ingemar Eliasson och Karin Söder talat så vackert om. Just genom det anslaget har svensk arbetarrörelse arbetat för den demokratiska utveckling som samtliga borgerliga partier uppenbarligen nu givit upp beträffande Nicaragua. Till slut vill jag gärna något kommentera anslaget till enskilda organisationer. Det är ett anslag som har ökat kraftigt under de senaste åren och som de borgerliga partierna på något sätt vill göra till sitt bistånd, genom att alltid plussa på litet i motionskraven. Jag har ingenting emot att det anslaget ökar vartefter, och jag har också en stor tilltro till de enskilda organisationernas förmåga att på ett riktigt sätt utnyttja pengarna. Jag tror att det blir ett bra bistånd av det här anslaget, men jag tror också att det måste växa i någorlunda rimlig takt. Även om det i framtiden kan bli mer pengar, så tycker jag inte att vi bara skall diskutera hur vi skall klara administrativa problem och andra svårigheter för de stora enskilda organisationerna. I stället för att diskutera hur vi skall undvika att de stora enskilda organisationerna som jobbar med bistånd skall bli några mini-SIDA, skulle jag önska att vi tillsammans kunde diskutera hur vi skulle kunna utforma biståndet så att fler enskilda organisationer stimulerades till att ge sig in i arbetet. Jag skulle välkomna att flera små organisationer kunde ta sig an vän-, brodereller systerorganisationer i andra länder, så att det inte bara blev pluralism i de u-länder där vi vill stödja den demokratiska utvecklingen utan att denna pluralism skulle kunna blomma också när det gäller det svenska biståndsarbetet via enskilda organisationer.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

Herr talman! Det finns mycket i det som Maj-Lis Lööw säger som jag tycker är värdefullt och som jag verkligen vill instämma i. Nicaragua är ett land som befinner sig i en mycket utsatt situation, på flera sätt. Nicaragua behöver vårt stöd och skall ha det. Landet kommer att få folkpartiets stöd även i fortsättningen, kanske framför allt just på de punkter som Maj-Lis Lööw nämnde, nämligen stöd till oberoende, självständighet i utvecklingen och inte minst permanentning av ett demokratiskt tillstånd, en utveckling som ju har påbörjats. Jag reste själv till Nicaragua för att se litet med egna ögon hur det stod till, om det var ett paradis eller ett helvete eller någonting däremellan. Jag måste säga att det finns många nyanser i landet. Det finns inte bara en regering utan också en opposition, och det finns många oppositionsgrupper som har olika syn på utvecklingen i landet. USA:s angreppskrig var nästan samtliga kritiska emot. Jag tror inte att jag fann mer än en person som inte var så kritisk som de övriga. Mot regeringen var företrädarna för oppositionen kritiska framför allt därför att de tyckte att det inte gick tillräckligt snabbt och tillräckligt säkert med demokratiseringsprocessen. Därför menar vi i folkpartiet att det inte bara är stöd till oberoende som Nicaragua behöver. Landet behöver också hjälp till stabilisering av sin demokrati. Det finns många skäl för det, kanske främst att Nicaragua inte har några egna demokratiska traditioner. Där har ju inte funnits någon demokrati tidigare. Ett annat skäl är, att när man har genomfört en väpnad revolution, som man har gjort i Nicaragua, finns det alltid en risk för att man bibehåller en viss del av det militära synsättet. Det är därför viktigt att vi försöker stödja framför allt pluralism och demokratisträvanden i Nicaragua utöver tillväxtoch oberoendemålen som jag också tycker är mycket väsentliga. När jag pratade med oppositionen i Nicaragua gav alla samma bild, oavsett vilken ideologisk tillhörighet de hade. Ge oss bistånd, sade de, men diversifiera det. Ge inte enbart till regeringen utan ge till organisationer som inte är kontrollerade av regeringen. Detta har folkpartiet tagit ad notam. Vi kräver inte minskning av biståndet, men vi kräver att det skall diversifieras och kanaliseras via enskilda organisationer. Det gäller såväl det humanitära biståndet som det särskilda demokratianslaget, som det vore väldigt trevligt om Maj-Lis Lööw ville ansluta sig till.
Herr talman! Nej, Maj-Lis Lööw, vi har inte på något sätt givit upp när det gäller att främja demokratin i Nicaragua. Jag vill bestämt hävda att den demokratiska utvecklingen i Nicaragua, liksom utvecklingen över huvud taget för det nicaraguanska folket, ligger oss centerpartister mycket, mycket varmt om hjärtat. Det som skiljer oss åt är att vi har valt litet olika metoder att stödja denna utveckling. Centern har föreslagit ett oförändrat anslag till regeringen men också ett demokratianslag på 120 milj.kr. som man kan ta av för att stödja en demokratisk utveckling på ett något annorlunda sätt än det som regeringen uppenbarligen är beredd att tillämpa. Vidare har vi anslagit 35 milj.kr. till humanitära insatser i denna del av världen. Sammantaget visar detta att vi har ett stort engagemang för den nicaraguanska utvecklingen och att vi är minst lika kritiska till den stormaktsinblandning som USA har gjort sig skyldigt till. Vi vill på allt sätt söka möjligheter för att få ett annat sakernas tillstånd. Det är inte frågan om att ställa villkor. Den metod som vi föreslår är den som också socialdemokraterna använder sig av i olika sammanhang när de finner det lämpligt att inte ge allt till landets regering. Sedan skulle jag också vilja kommentera det som Maj-Lis Lööw sade om att vi har försökt göra de ideella organisationerna och det arbete de utför till så att säga våra egna bebisar.

Många människor får vara med och känna sig delaktiga, göra någonting av sig själva. Därför är det så viktigt att vi hanterar detta på ett riktigt sätt och också utvecklar möjligheterna. Jag delar Maj-Lis Lööws uppfattning att det inte skall bli några mini-SIDA. Det viktiga är att arbetet blir effektivt, att pengarna går så direkt som möjligt till projekt och att de organisationer som är bäst på olika områden också skall komma i första rummet. Till sist kan jag också säga att ju fler som engagerar sig på det här sättet och kan öka kontakten med omvärlden, desto bättre är det både för biståndsarbetet och för en fredlig samlevnad.
Herr talman! Först till Karin Söder: Det är bra. Låt oss göra de enskilda organisationerna till en gemensam bebis då. Men nog tycker jag att ni har stått här i talarstolen och hållit upp den bebisen flera gånger under debatten i dag och sagt: Titta, så stor och fet och fin den har blivit tack vare oss! Jag tycker också att det är bra att både Maria Leissner och Karin Söder nu deklarerar att det är viktigt att vi fortsätter att stödja Nicaragua. Jag får då bara hoppas att det når utanför den här kammaren att ni tycker så. Vad jag bekymrar mig för är nämligen att jag har litet svårt att överblicka hur det skulle uppfattas om er gemensamma reservation vann gehör, dvs. om vi skulle frysa landramen till Nicaragua. Jag menar då inte vad det skulle innebära materiellt, vilka projekt som skulle få lov att utgå, och jag menar inte heller så mycket hur det skulle uppfattas i Nicaragua. Jag menar fastmer: Hur skulle det uppfattas av omvärlden? Hur skulle det kunna utnyttjas t.ex. i debatten i andra länder som inte är lika positivt inställda? Hur skulle det kunna utnyttjas av USA? Just nu när opinionen och de styrande i USA sakta tycks börja komma till insikt om det förkastliga i att stödja contras, just när contras börjar komma i gungning med avhopp och brist på pengar och när t.o.m. det illegala stödet från USA börjar avslöjas, då skulle alltså Sverige börja svikta. Jag antecknade att Maria Leissner i sitt första inlägg sade att det vore orimligt att svika ett land just när det får chansen att börja bygga upp demokratin. Då går det inte att i den här debatten komma dragande med att det finns anslagsposter som heter Humanitärt bistånd, Särskilda insatser för demokratin och Katastrofbistånd och bistånd genom enskilda organisationer, anslagsposter ur vilka det redan i dag kommer pengar till Nicaragua. Det blir den speciellt namngivna landramen för Nicaragua som kommer att diskuteras, och det kommer att uppfattas som att Sverige omprövar biståndet. Jag noterade att Ingemar Eliasson tidigare i debatten sade om Vietnam att när Sverige nu låser biståndet vid nuvarande nivå kan det tolkas som ett första steg mot avveckling. Hur skulle man i så fall tolka en frysning av biståndet till Nicaragua i vår omvärld? Jag är bekymrad för hur det skulle tolkas, och därför tycker jag att det är olyckligt att ni är så småaktiga att ni inte kan gå med på de här futtiga miljonerna, när det handlar om miljarder i stormaktsingripanden.
Herr talman! I det här betänkandet, som är omfattande och har många reservationer, finns det faktiskt en sammanhållen tanke för varje enskild del. Den sammanhållna helheten gäller också Nicaragua, och därför betonade jag i ett tidigare inlägg att vi inte har varit snåla, utan vi har bibehållit nivån för det bistånd som går direkt till Nicaragua. Vi har ett ganska avsevärt anslag, 120 milj.kr., för att stödja den demokratiska utvecklingen, och vi har 35 milj.kr. för humanitära insatser. Det är den helheten man måste se. Jag vill åberopa vad Maria Leissner, som har varit på plats ganska nyligen, har erfarit, nämligen att det finns en opposition också i Nicaragua, precis som här i Sverige, som inte till hundra procent delar regeringens uppfattning. Jag tycker faktiskt inte att det är att undergräva en demokratisk utveckling om man stöder progressiva demokratiska krafter. För att inga missförstånd skall uppstå vill jag understryka att contras och andra stormaktspåverkade grupper inte skall räknas till dem, utan det är just dem som inom kyrkorna, inom fackföreningarna och på annat sätt vill medverka till en mångfald i Nicaragua det gäller. Det är på det sättet man skall se de förslag som centerpartiet har lagt fram i sina reservationer. De innebär ett stöd för en demokratisk utveckling i Nicaragua. Det har vi sagt långt utanför det här huset, och det kan Maj-Lis Lööw vara säker på att vi åter kommer att göra framgent. Det kan också gälla många andra länder, men just nu talar vi om Nicaragua. Det finns dess värre exempel på länder som vi skulle behöva föra en liknande diskussion om. Låt oss ta det här som ett exempel av de många.
Herr talman! Jag förstår inte Maj-Lis Lööw när hon säger att enbart det stöd som går till Nicaragua via regeringen är intressant. Vad är det för fel på det förslag som kommer från många grupper inom Nicaragua om att ge bistånd i ökad omfattning till andra grupperingar som inte är direkt underställda statsmakten på det ena eller andra sättet? Vi vill göra det i folkpartiet. Exakt samma summa som socialdemokraterna föreslår som ökning lägger vi på det humanitära biståndet, och den skall alltså enligt vår mening användas i Nicaragua. Dessutom föreslår vi en helt ny anslagspost, Särskilda anslag, och jag tror att det anslaget, om det införs, till mycket stor del kan komma att gynna Nicaragua. Detta är en förstärkning jämfört med regeringens förslag. Framför allt innebär det en nyanserad syn på vad som sker i ett land som Nicaragua, där det finns en pluralism; det tycker jag är väsentligt att framhålla i sammanhanget. Pierre Schori redogjorde i går i Magasinet i några punkter för sin syn på det svenska stödet till Nicaragua, och jag tyckte att det var utomordentligt. Han sade: För det första stöder vi landets kamp för oberoende gentemot stormakterna, framför allt gentemot USA. För det andra stöder vi utvecklingen av människors livsvillkor, eftersom det verkligen finns ett biståndsbehov i Nicaragua. Beträffande regeringens insatser, kanske framför allt när det gäller demokratin, delade han många av de synpunkter som förts fram av oppositionen, däribland möjligtvis det liberala partiet, kan man hoppas. Jag tycker att det var en utomordentlig sammanfattning, som jag mycket väl kan skriva under. Därför anser jag att det vore välgörande om Maj-Lis Lööw och socialdemokraterna kunde inse att bistånd har värde även när det inte går genom regeringen.
Herr talman! Endera är Maria Leissner inte hederlig eller också har hon inte hört på mina inlägg, när hon säger att jag hävdar att enbart det stöd som går via regeringen skulle duga i Nicaragua. Jag ägnade en bit av mitt inledningsanförande åt att beskriva det bistånd som enskilda organisationer ger, t.ex. svensk arbetarrörelse, och det går faktiskt inte via regeringen utan det går till kvinnoorganisationer, ungdomsorganisationer osv. Det är ju ingenting som hindrar att man utöver en fortsatt höjd landram också har detta stöd, och vi har det ju redan. Trots att riksdagen i dag kommer att besluta om en höjd landram för Nicaragua kommer vi att göra insatser via det humanitära biståndet, via katastrofbiståndet, via enskilda organisationer. Mycket av det, inte minst när det gäller det humanitära biståndet och de enskilda organisationerna, går till utvecklingen av pluralism och demokrati. Det tycker jag att vi kan vara överens om.

I själva verket handlar det där om att vi håller på att avveckla ett stort biståndsprojekt och inte behöver lägga så mycket pengar på att fullfölja pappersbruket i Bai Bang. Här skulle det de facto vara fråga om att minska biståndet på grund av inflationen. Men det skulle framför allt betraktas som att Sverige nu började svikta i sitt stöd till Nicaragua. Det tycker jag är olyckligt i en situation där både världsopinionen och inte minst opinionen inom USA börjar inse att contras inblandning så småningom blir omöjlig.

Herr talman! I en ledare förra veckan med titeln ”Dags ta strid för biståndet” tog tidningen Dagen upp biståndets problem. Dagen har i sin läsekrets en del av Sveriges allra mest biståndskunniga och biståndsintresserade invånare, en sakkunnig läsekrets på det här området. Men ledaren är alls icke, som man kanske kunde vänta sig, en plädering för höjning av biståndsanslagen. Den har ett budskap som för oss moderater känns blott alltför välbekant. Man säger bl.a.: ”De grupper som av osjälviska motiv har slagits för biståndets storlek måste nu ta en än hårdare kamp för dess innehåll. I annat fall kan den svenska biståndsviljan så småningom bytas i biståndsförakt.” Ledaren konstaterar vidare: ”Biståndet är inte till för att ge oss god nattsömn. Dess existensberättigande ligger i att det uppfyller bestämda krav och bestämda behov.” Så är det. Det viktigaste är vad vi gör — inte våra goda föresatser. I statlig som i all annan verksamhet äskas i allmänhet budgetmedel efter noggrann och ofta smärtsam prövning. För vad som bedöms vara absolut nödvändigt begär man en erforderlig summa pengar. Endast då det gäller biståndsanslaget gör man tvärtom. Först anslås en summa motsvarande 1 26 av bruttonationalinkomsten. Sedan fyller man anslaget med innehåll. Det är bara moderata samlingspartiet som under åren öppet vågat ifrågasätta den metoden. För våra politiska motståndare har det varit lätt att därigenom beskylla oss för bristande generositet och för att vara motståndare till enprocentsmålet. Men vad det är fråga om är ärlighet och krav på effektivitet också i biståndet. Problemet för svenskt bistånd är i dag inte huvudsakligen brist på pengar. Problemet är att kunna använda anslagna medel på ett meningsfullt sätt, tillräckligt snabbt och så att medlen verkligen leder till förbättrade levnadsvillkor för de fattigaste i världen. Till biståndsministern, Stig Alemyr och Ingemar Eliasson, som har talat mycket och varmt om just själva den symboliska innebörden i enprocentsmålet, skulle jag vilja säga — om någon av dem är kvar i kammaren: Vi har under en lång följd av år betalat ut ungefär 0,8 96 av BNP i bistånd. Därmed uppfyller vi med god marginal det av FN uppställda målet på 0,7 26 av BNI till internationellt solidaritetsarbete. Jag tror faktiskt att det är FN:s tabeller över vad vi har betalat ut som betyder mest för bilden av vårt bistånd ute i världen. Naturligtvis skall vi sträva efter att nå upp till att en gång kunna betala ut 1 26 av BNI i bistånd. Jag vill då också påpeka att det var under de borgerliga åren som vi låg högst när det gäller själva utbetalningarna. Särskilt Ingemar Eliasson, som gång på gång gick upp i olika anföranden och pekade på olika speciella anslagsposter som inte hade använts, borde kanske besinna vad det innebär i förhållande till just vikten av enprocentsmålet. Jag tror inte alls att det beror på bristande vilja hos regeringen eller biståndsmyndigheterna att man inte lyckats betala ut de anslagna pengarna. Jag är fullt medveten om att det finns många och stora svårigheter. Det är svårigheter att mobilisera rätt resurser på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Det är brister i mottagarländernas infrastruktur, administration och förmåga att tillgodogöra sig hjälpen så att den verkligen når ut till människorna. Det är brist på kunniga, erfarna och villiga människor som ställer upp i det många gånger hårda, obekväma och föga meriterande u-landsarbetet. Det är svårigheter att arbeta i länder där förtryck, korruption och ineffektivitet hör till ordningen för dagen. Det är detta som sätter gränserna i dag —- inte bristen på pengar. Biståndet och dess effektivitet, dess innehåll och dess förmåga att uppfylla de mål som för mer än tio år sedan i parlamentarisk enighet fastställdes, har diskuterats och ifrågasatts livligare än någonsin på sistone. Ett ifrågasättande och en konstruktiv kritik är naturligtvis, som statsrådet Lena Hjelm-Wallén också påpekade, viktigt och nyttigt. Lika viktigt är det att en korrekt och i god avsikt levererad kritik också får effekt. Annars kan just det som tidningen Dagen befarar inträffa, att den mycket höga solidariteten med de nödlidande i tredje världen urholkas och förbyts i misstänksamhet mot biståndsinsatserna. Låt oss hoppas och arbeta för att detta inte skall inträffa. Visst har man tagit till sig kritiken. Visserligen hör vi rapporter om förtorkade trädplantor och aldrig använda brunnar, men man har tagit lärdom av erfarenheterna. Jag tror att de första svenska statliga biståndsårens pompösa storvulenhet har utbytts mot en mera realistisk syn på den tekniknivå, den komplexitet och den storlek som man kan ha i biståndet. Jag håller med Stig Alemyr när han säger att mycket av det svenska biståndet är mycket bra, når ut och har effekt. Hur kan då årets biståndsbetänkande och riksdagsbeslut leda fram mot ett mera effektivt bistånd som bättre lyckas uppfylla biståndsmålen? Med ett betänkande med 86 reservationer som underlag för debatten får man naturligtvis lätt intrycket att det råder en enorm oenighet. Många talare har i debatten påpekat skillnader och oenighet. Jag skulle vilja göra tvärtom och litet grand peka på den gemensamma synen och den, som vi uppfattar det, gradvis allt större förståelsen för många av moderata samlingspartiets krav, en förståelse som jag tycker att jag kan finna i årets biståndsförslag. Trägen vinner. Vi tycker att vi inte minst i år har fått stöd, åtminstone verbalt, för många av våra tankar. Folkpartiets biståndsmotion hade i år rubriken ”Ett effektivt bistånd”, och som moderat läste man långa stycken i den med en besynnerlig igenkännandets glädje. Av Ingemar Eliassons anförande kunde man få en annan uppfattning, men det var mest retorik. Socialdemokraterna har det litet svårare. Det verkar som om man av princip måste avvisa moderata förslag. När det blir fråga om att bifalla de konkreta kraven säger man i regel nej. Men i nästa mening talar man i alla fall om att man tycker likadant — åtminstone i ord. Detta är naturligtvis ett stort steg på rätt väg. Debatten om demokratimålet, som vi länge fick föra ensamma, är i år noggrann och innehåller många mycket pregnanta skrivningar och ställningstaganden. Man säger visserligen att man inte tror att det är praktiskt och politiskt möjligt att utarbeta en sådan strategi för en demokratisk utveckling som vi moderater begärt. Men man tar genast ett steg tillbaka och säger ”att man har anledning förmoda att den genomgång av demokratibeståndet, som sålunda inletts av regeringen, i många avseenden kommer att kunna motsvara ändamålet med en strategi”. Det är alltså ändå möjligt att försöka utarbeta någon form av strategi. Man tar avstånd från av oss moderater och folkpartister framställda krav på att biståndet till ett land skall kunna ändras eller avbrytas om långvariga brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter sker eller i fall av anfallskrig. Man säger att det inte går att uppställa regler för de situationer då en avveckling eller förändring av biståndet bör äga rum.

När det gäller dessa för människans värdighet och frihet avgörande rättigheter bör det inte finnas någon plats för kompromisser.” Detta, herr talman, bör rimligen kunna få betydelse för inriktningen av samarbetet med vissa länder. Där vi vet att respekten för de mänskliga rättigheterna är dålig och där svåra trakasserier mot enskilda oppositionella i det egna landet ingalunda är främmande för regimer med vilka Sverige samarbetar bör Sverige kunna påtala detta i samband med biståndssamarbetet. Svenskt bistånd är givetvis ingalunda en sådan väldig maktfaktor i något lands politik att den svenska regeringen med pekpinnar radikalt kan få en odemokratisk regim att över en natt ändra sin politik. Biståndet når naturligtvis också lättast ut till befolkningen om det lämnas i samarbete och samförstånd — om nu detta är möjligt — med landets egna myndigheter. Men uttalanden som de här citerade förpliktigar. I vissa länder — Etiopien, Tanzania, Nicaragua och kanske t.o.m. Vietnam — har det svenska biståndet, även om det inte är någon enorm ekonomisk faktor i statsbudgeten, säkerligen en stor politisk betydelse. Vi fick själva när några från utskottet besökte Etiopien ett klart intryck av en känslighet hos regimen —-om än kanske inte hos diktatorn själv, som torde vara okänslig för det mesta— för vad svenska myndigheter säger och en vilja att vara till lags. I en debatt som jag förra året förde med Maj-Lis Lööw kom besvikelsen över revolutionen i Nicaragua till uttryck. Man hade väntat sig så mycket av den. Det fanns så goda förutsättningar, och besvikelsen blev då desto större. Dessutom är Nicaragua säkerligen ett av de länder där den svenska socialdemokratin och den svenska regeringen har mycket stora möjligheter att med ord verkligen påverka, och detta är ett speciellt ansvar. Maj-Lis Lööw efterlyste något annat land som i lika hög grad är i behov av stöd för sitt oberoende. Det är klart att Nicaragua är mycket illa utsatt, eftersom det står mellan de två supermakterna, beroende av antingen den ena eller den andra, eller i värsta fall båda. Men det finns andra sådana länder. Jag kan nämna Afghanistan som ett exempel. Självfallet är självständigheten oerhört viktig. Jag tycker att Karin Söder och Maria Leissner på ett utmärkt sätt har förklarat hur man kan ge bistånd på annat sätt än genom att mekaniskt räkna upp landramar. Hur många gånger har den svenska regeringen verkligen använt sig av möjligheten att påtala förhållanden som vi inte finner förenliga med respekt för mänskliga rättigheter eller en utveckling i demokratisk riktning? Jag erinrar mig en samtalsuppteckning från en konfrontation mellan en regeringsföreträdare och den etiopiska regeringen, där man från svensk sida nästan urskuldande sade att vi ideologiskt inte har något emot kollektiviseringen av jordbruket, men att den riskerar att minska effektiviteten. Har Sveriges regering inte några ideologiska invändningar mot den med brutala metoder genomförda tvångskollektivisering av fattiga etiopiska bönder som nu genomförs? — Dessa bönder som några år tidigare givit revolutionen sitt stöd, framför allt därför att den första generationen av revolutionärerna lovat dem att bli enskilda jordägare i stället för rättslösa arrendatorer. Jag har framför mig en artikel ur tidningen Broderskap. Man har ringt upp chefen för SIDA:s lantbruksbyrå och frågat om den rapport som utarbetats och där det riktas kritik mot den etiopiska byreformen kommer att ha någon effekt på det svenska biståndet. Det svar som ges är följande: ”Man kan säga så här; rapporten skulle kunna användas som ett underlag för ett beslut om att avveckla biståndet till Etiopien. Det skulle kunna vara så, men det är inte aktuellt.” — Det kanske inte heller var meningen. Men tidningen framhärdar med sina frågor och undrar: ”Kan Sverige använda biståndet för att pressa fram en förändring?” Svaret blir: ”Vi vet faktiskt inte om deras sätt att skapa nya byar är rätt eller fel. Det sker inte så som vi vill. Men vi vet inte om det är en oriktig metod.” Så frågar tidningen om det i dag förekommer någon dialog om detta. Då blir svaret att rapporten kan ses som en svensk reaktion på den byreform som man nu genomför och att det faktum att man kunnat genomföra den inom det etiopiska systemets ram visar på att det förekommer en sådan dialog. Detta, herr talman, anser jag inte vara att tillfredsställa några särskilt högt ställda krav när det gäller att föra en dialog om vad människorna tycker om en tvångskollektivisering, som dessutom sker på ett sätt som man genom erfarenheter från andra länder vet är fullständigt förödande för produktiviteten och överlevnaden i jordbruket. Etiopien är ett av de många historiska exemplen på den förrådda revolutionen, på hur de nya herrarna blev värre förtryckare än de gamla och på hur kampen för friheten tycks vara lättare att genomföra än det är att sedan behålla friheten och ge den åt alla. Låt mig till sist, herr talman, något uppehålla mig vid Etiopien som ett exempel på ett svenskt biståndsmottagarland. Gunnar Hökmark och jag har i en motion försökt tydliggöra hur vi moderater menar att biståndsarbetet skulle kunna förändras så att biståndet så långt det är möjligt når människorna och så att vi uppfyller våra biståndsmål. Detta exempel på biståndsarbete gäller även länder där vi inte vill stödja eller stärka en eventuell terrorregim och dess grepp. Det kan med modifikationer och förändringar användas för biståndsarbetet i de flesta andra mottagarländer — principerna är desamma. Jag tror att alla de utskottsledamöter som i höstas besökte Etiopien har på sin näthinna bilderna av det vilda och vackra landskapet, den krypande öknen, de vackra människorna, kvinnorna längs vägarna med sina evinnerliga bördor, de skrattande barnen. Men säkert har de också kvar bilderna av de meningslösa vägspärrarna, småpåvarnas trakasserier mot befolkningen och — på befallning inför de svenska gästerna — de på led uppställda, handklappande bönderna, som från de runda chicahusen på de malariafria höjderna drivits samman i snörräta rader under korrugerade plåttak. Bönderna stod där i de tvångsvis sammandragna kollektiven, där regimen lättare kan kontrollera dem och där de bästa jordlotterna säkert ges till den som lojalt fogar sig under den lokale eller regionale potentatens styre. Medan den socialdemokratiska gruppen snällt lyssnade på två timmars monolog av diktatorn själv besökte vi andra utskottsledamöter svenska missionärer. Människor som kunde landets språk och som hade levt där i många år kunde berätta om förhållandena i fängelserna, där de som är motståndare till regimen eller kanske bara varit medtävlare i ett val av byhövding sitter sammanfösta. De är beroende av anhöriga som bär till dem mateller, om de inga anhöriga har, av den generositet som medfångar visar. I regimens fängelser får man ingen mat och ingen rättegång. Missionärerna kunde berätta om hur människor trots regimens försök att hindra dem strömmar till kyrkorna som aldrig förr, hur både unga och gamla, öppet eller underjordiskt — beroende på i vilken region de lever och hur hårt det lokala förtrycket är — konfirmeras och längtar efter kunskapen om en annan herre än den de till vardags är utsatta för. Vi fick också se effekterna av det effektiva internationella hjälparbetet uppe i de utarmade bergsregionerna, där även svenska organisationer har varit verksamma. Vi mötte de internationella hjälporganisationernas arbetare, de som nu tagit itu med vad som kommer efter katastrofhjälpen, dvs. hjälpen till återuppbyggnad och utveckling. I detta land som i andra länder vill vi att den svenska hjälpen med fantasi och flexibilitet använder många kanaler, att vi med kraft säger ifrån att vi inte medverkar till tvångskollektivisering av bönder och utarmning av jordbruket, att vi använder Rädda barnen, Röda korset och FN:s olika väletablerade organ, att vi använder missionen och givetvis också regeringens kanaler. Vi kant.o.m. använda svenska skogsföretag för att restaurera skogen. Det kan dessa företag, och det är kanske detta som det är mest bråttom med för närvarande i det etiopiska hjälparbetet. Pengarna skall användas till bistånd enligt de svenska biståndsmålen. Om detta inte går genom att stelt räkna upp landramar får man söka andra vägar. Biståndet skall användas för utveckling och frigörelse och inte lydigt ges till en terrorregim som vill använda det till något som vi av erfarenhet från andra länder vet är förödande. Givetvis kan vi tvista om hur mycket pengar som skall anslås till det och det landet. Vad vi vill plädera för är att vi i det svenska biståndet först planerar projekt, förutser katastrofbehov, undersöker de praktiska möjligheterna att genomföra det vi vill, kommer överens med resp. lands myndigheter eller med de organ och institutioner som skall utföra det praktiska arbetet och att vi sedan räknar ut vad detta kommer att kosta och att vi i samarbetet vågar tala om vad de svenska biståndsmålen står för. Detta kan betyda stagnation eller t.o.m. neddragning av ett anslag ett år, eller kanske höjning av ett annat i stället, vilket det har talats om i diskussionen om Nicaragua. Det kan betyda att man vid ett annat tillfälle bättre kan gå in och uppfylla målen. Jag skall avsluta mitt anförande med ett citat som hela utskottet står bakom. ”En viktig uppgift för dialogen med mottagarländerna är att parterna preciserar projektmålen. När så skett bör det vara ett svenskt krav, att det parterna enats om också blir genomfört. De kortsiktiga målen måste vara realistiska.

Utifrån mitt anförande yrkar jag bifall speciellt till reservationerna 3, 9 och 13.

Herr talman! Den främsta anledningen till att jag har begärt replik är Anita Bråkenhielms kritik av utskottsmajoritetens förslag om ett bibehållande av enprocentsmålet. Hon har alla möjliga konstiga motiveringar för denna kritik, bl.a. att man går fel väg denna gång mot när man fattar andra beslut. Det är beklagligt att man från moderat sida inte förstår vad vi menar med detta enprocentsmål. Vi menar därmed att vi både för oss själva och för omvärlden skall markera vår vilja till ett omfattande bistånd och sedan under resans lopp försöka utbetala så mycket som möjligt av detta. Vi beklagar att utbetalningarna har legat på ca 0,8 96, ibland kanske under det. Nu är vi på väg att öka detta tal, och målet måste ju vara att slå vakt om 1 96 av bruttonationalinkomsten och se till att dessa pengar också används i det praktiska biståndet. Vi menar också att detta är ett internationellt föredöme, vilket jag har sagt i mitt tidigare inlägg i dag. Det är därför ganska upprörande att man från moderat sida försöker hitta alla möjliga förklaringar för att komma ifrån detta. Sedan säger Anita Bråkenhielm att socialdemokraterna utgår från att de aldrig kan hålla med moderaterna och att de aldrig kan instämma i några moderata synpunkter. Det är synd att Anita Bråkenhielm inte har upptäckt hur vi i den socialdemokratiska utskottsgruppen vid vartenda utskottssammanträde försöker att skriva oss samman så långt det är möjligt med andra partier. Men vi kan inte ställa upp på era krav på att minska biståndet. Och vi kan inte ställa upp på det försök ni ständigt gör att misstänkliggöra det svenska biståndet — att det går till fel länder, att det inte är effektivt, att SIDA inte är bra, etc. Ni försöker ständigt misstänkliggöra biståndet, och det tycker jag är utomordentligt allvarligt. Ni kan aldrig komma och begära att vi andra skall ställa upp på detta. Jag skall inte tala om Etiopien, eftersom en av mina kolleger kommer att göra det. Men när Anita Bråkenhielm i sitt anförande säger att vi bör ta alla tillfällen att påverka när det gäller demokratimålet och annat och att påverka ledarna i de länder vi besöker, vill jag erinra om att vi socialdemokrater gjorde det vid ett möte med ordföranden Mengistu, men det passade inte Anita Bråkenhielm att vara med vid detta tillfälle.
Herr talman! Anita Bråkenhielm har uppfattat att jag i mitt anförande påtalade vissa problem som har med ineffektiviteten att göra, och det är alldeles riktigt. Av det kan man dra två slutsatser. Den ena är att pengarna kan återgå till statskassan och att vi därigenom kan minska biståndet. Den andra är att vi måste hitta andra vägar för att pengarna skall komma till bättre användning. Moderaterna drar den första slutsatsen, folkpartiet drar den andra. Vilken slutsats man drar beror naturligtvis på hur angeläget man tycker att det är att komma de behövande till hjälp. Moderaterna tycker inte att det är lika angeläget med ökat bistånd, de har en annan värdering. Däri ligger skillnaden, och den skall man inte hyckla om. Jag beklagar naturligtvis att moderaterna gör denna avvägning mellan olika behov. Jag tycker att det är obegripligt att moderaterna inte ser de behov i världen som kan täckas med den skärv som vi kan ge från svensk sida. Anita Bråkenhielm tycker sig känna igen vissa avsnitt som gäller demokrati och effektivitetsresonemang i vår partimotion. Jag önskar att den dag kom då hon och andra moderater också kände igen och instämde i avsnitten som handlar om behov av ökat bistånd och att den dag kom då hon och moderaterna skämdes för att de i dag hyser uppfattningen att biståndet kan minskas.

Herr talman! Stig Alemyrs upprördhet skall jag ursäkta med att jag lade märke till att han inte hörde hela mitt anförande. När det gäller att tillstyrka och tillmötesgå våra förslag kan jag peka på tre konkreta förslag som vi har fått tillstyrkta. De gäller ramen för stöd till enskilda organisationer, katastrofbiståndet och de krafttag som vi nu skall ta för att göra något åt aids genom biståndet. Det tackar vi för. Men vad jag försökte tala om var, att även om man inte tycker att man konkret kan ställa upp på att t.ex. formulera en strategi för demokrati i biståndet, ställa upp på ett särskilt anslag för detta osv., går man oss ändå till mötes i värderingar, och jag tackade för detta och uppskattar det. När det gäller enprocentsmålet är debatten alltid omöjlig. Våra värderingar i partiet skall vi be att få stå för själva, och vi skäms inte för att vårt parti är det enda parti som inte skäms för att tala om att det viktiga är vad vi betalar ut och vad vi gör, inte vad vi låtsas att vi gör. Ingemar Eliasson, den dag vi hittar effektiva och bra sätt att betala ut 1 96 av BNI ställer vi gärna upp på det. Det som vi inte ställer upp på är t.ex. betalningsbalansstödet, vilket vi vill minska, eftersom det över huvud taget inte har använts. Det vill folkpartiet också. Vi anser att vi kan använda förra årets pengar först. Vi vill också avveckla biståndet till Vietnam. För övrigt handlar det om omfördelningar av pengarna. Jag tycker inte att vi behöver skämmas för att vi vågar stå för att den dag man på ett sätt som uppfyller de svenska biståndsmålen kan betala ut dessa pengar gör man det. Det handlar nog om det här med nattsömnen, som tidningen Dagen skriver om, alltså vår egen nattsömn. Därför skulle jag vilja instämma i vad tidningen Dagen skriver i sin ledare. Låt oss koncentrera oss på kvaliteten, innehållet, effektiviteten och bygga upp det hela på det sätt som jag redovisat. Först skall vi besluta om projekten, planera dem, naturligtvis med goda marginaler för oförutsedda utgifter, med katastrofanslag, sedan räkna ihop och se vad det blir. Det blir ungefär 0,8 20 av bruttonationalinkomsten. Så har det varit i flera år. Det allra ohederligaste var när socialdemokraterna förra året försökte anslå reservationerna en gång till och räkna in dem i enprocentsmålet. Men det har man inte gjort i år.
Herr talman! Den dag vi hittar angelägna projekt, säger Anita Bråkenhielm, skall vi kunna öka biståndet. Hur okänslig för behoven i världen får man vara, om man inte ser att det finns hur stora behov som helst att täcka med de småsummor som Sverige kan anslå för bistånd? Varför inte anslå ytterligare något till södra Afrika, till frontstaterna som nu blir mer och mer pressade av apartheid-regimen i Sydafrika? Varför inte anslå litet mer för att hejda den ökenutbredning som Anita Bråkenhielm själv talar om? Varför inte anslå litet mer för att hjälpa flyktingarna i världens alla flyktingläger att få litet drägligare villkor? Varför inte anslå litet mer till katastrofförebyggande åtgärder? Det går inte att motivera en neddragning av biståndet med hänvisning till att det inte går att hitta angelägna projekt. Anita Bråkenhielm säger att man inte först vill anvisa 1 96 och sedan bestämma sig för hur pengarna skall användas. Men summera behoven — det kanske visar sig att det skulle behövas 2 96. När det gäller svenskt försvar har däremot moderaterna uttalat sig för en årlig realhöjning med 2 6 av anslaget för att ge en signal till omvärlden att vi måste rusta upp. Det kan vara motiverat att ge en sådan signal. Men när det kommer till biståndet ser inte moderaterna att vi i Sverige också bör ge en signal till omvärlden att den fattiga världen behöver ökat stöd från den rika världen. De ser i stället möjligheter att spara på svenskt bistånd. Jag beklagar än en gång denna inställning.
Herr talman! Jag hör att Stig Alemyr har lyssnat på hela mitt anförande. Jag skall ändå inte vara så ofin att jag tar tillbaka min ursäkt. Till Ingemar Eliasson vill jag säga, att så länge det finns 5,6 miljarder anslagna som ännu inte är använda, kanske det är svårt att anvisa pengarna tillräckligt snabbt. Det finns en risk att regeringen och biståndsmyndigheterna uppfattar det som generande med reservationerna och frestas att utbetala pengarna, för att så att säga bli av med dem, till något som de annars inte skulle ha betalat ut dem till. Det blir som i kommunala styrelser och nämnder som får veta att om de inte använder pengarna före den 1 januari fryser de inne, så det gäller att kvickt köpa någonting mellan jul och nyår. Den situationen skall vi inte önska oss. När det gäller försvarsanslagen kan jag i detta sammanhang inte motstå frestelsen att återge vad statssekreteraren i försvarsdepartementet en gång sade: När vi anslår pengarna till försvaret räknar vi aldrig med att de skall räcka. Vi kommer aldrig att kunna uppfylla det som vi föreslår. Han fick då frågan av mig om det inte var ett egendomligt sätt att anslå pengar om man redan från början visste att det var för litet. Jag bad om en jämförelse med biståndsanslaget. Då sade han: Ja, det är en annan sak. Där gäller det att göra av med en viss summa pengar. Här gäller det att så effektivt och sparsamt som möjligt genomföra en viss verksamhet. Jag tycker inte vi skall behöva leva med den här typen av diskussioner. Det behöver vi inte heller göra om vi erkänner att det viktiga är vad vi betalar ut — inte vad vi anslår. Då tycker jag att vi ärligt skall erkänna att vi faktiskt inte kan betala ut pengarna i den takt som är planerad. Det kan vi i nästan all annan statlig verksamhet. Jag hoppas att denna situation inte skall bestå. Som jag sade förut misstänker jag inte alls att regeringen, SIDA eller någon annan myndighet är illvillig när det gäller att betala ut pengar. Jag har talat mycket om de oerhört stora svårigheter som finns i biståndsarbetet. Detta skall vi tänka på. Men vi skall inte hålla på med någon sorts debatt om olika människors moral hit eller dit.

Herr talman! Som många konstaterat är dagens debatt mycket mångfasetterad. Det är kanske så det skall vara. Det speglar ungefär biståndsarbetets ideologi och vardag, teori och praktik. I den interna fördelningen av ämnena har jag intresserat mig särskilt för miljöfrågorna. Jag skall därför knyta tillbaka till ett tidigare anförande i ämnet. Jag vet att det annars kan bli rätt så friska kast mellan de olika ämnena. ”De yttersta gränserna för all mänsklig verksamhet sätts av ekosystemen.

Tiden var då, det vill jag gärna erkänna, inte riktigt mogen för ett bifall till vårt förslag angående ett internationellt ekologiskt institut. Men det blev början på en debatt om det långsiktiga perspektivet i biståndsarbetet. Förståelsen för att de globala miljöproblemen var en bidragande orsak till nöd och katastrofer växte. Kanske som en följd härav infördes 1981 ett biståndsanslag för miljö, markvård och energi. Det var en viktig markering. Det var en förnyelse och en vitalisering av biståndspolitiken. Framför allt var det en hjälp till självhjälp och en början på ett långsiktigt förebyggande arbete för att förhindra katastrofer.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 Man har gjort samma bedömning som bl.a. centerpartiet, att miljöbistånd och landsbygdsutveckling har en avgörande inverkan på och en avgörande betydelse för u-ländernas framtid. Men man är inte beredd att återinföra den speciella anslagsposten. Den återfinns tyvärr endast i en reservation till betänkandet av centern, folkpartiet och moderaterna gemensamt. Det hade annars, tycker jag, varit en logisk konsekvens till utskottstexten om även socialdemokraterna förordat ett återinförande, och dessutom hade det varit en markering av att särskilda medel skall avsättas till förebyggande insatser. Hur ser det då ut i de delar av världen som är mest utsatta för katastrofer av olika slag, för hunger, torka och översvämning? Låt mig få återge några uttalanden som gjorts i en del tidningar och tidskrifter. Det första citatet lyder: ”Vi är nu över 5 miljarder människor på jorden. Över 1 miljard kan dagligen inte äta sig mätta.” Vidare: ”I Latinamerika lider ca 40 miljoner människor av svält och undernäring, i Asien ca 350 miljoner människor. I Afrika lever ungefär 100 miljoner människor på gränsen till svält.” I ett annat uttalande heter det: ”Det finns i dag 15 miljoner flyktingar i världen. 90 96 av alla dessa finns i de fattiga länderna.” Naturligtvis är politiskt och religiöst förtryck, krig och inbördeskrig viktiga orsaker till att människor flyr från sitt hem och från sin region. Men katastrofer som översvämningar och svält är hemsökelser som obarmhärtigt drabbar i första hand de små, de gamla och de svaga. Många ideella organisationer har hjälpt till att lyfta fram de ofta komplicerade sambanden när det gäller den stora nöden i världen. Röda korset är en av organisationerna, och från en av dess tidningar vill jag återge ett avsnitt ur en rapport från 1986 som gäller svältens Etiopien: ”En människa som inte får mat konsumerar i stället långsamt sig själv. Det inåtvända våld som individen tvingas utöva mot sig själv förblir ansiktslöst och obestraffat. Även när det som i fråga om massvält är det påtvingade resultatet av en snedfördelning av tillgängliga resurser — såväl nationellt som internationellt. Svält är ett brott vars utövare inte etiketteras. Ur de välnärdas synpunkt är den bekväm också såtillvida att offren inte orkar protestera. Massvälten försiggår under tystnad. Svälten maskeras ofta som naturkatastrof.” Är det då inte en naturkatastrof att torka sveper fram eller att det förekommer översvämningar? Jo, visst är det så. Men de plötsliga, dramatiska händelserna är ofta bara toppen på ett isberg i länder där en bred majoritet av befolkningen lider av kronisk undernäring, dåliga sanitära förhållanden m.m. Det är en mera ”smygande” katastrof som till en betydande del beror på människans eget handlande. Det är kanske inte så tacksamt och så intressant att skildra detta, och därför missar man ofta sammanhang och bakgrund också när det gäller katastrofer. Varför har t.ex. antalet offer för naturkatastrofer i världen mer än sexdubblats mellan 60-talet och 70-talet? Kanske — ja, troligen — finns svaret i den tysta katastrofen. Människan ändrar sin miljö så att den gradvis blir mer sårbar för vissa katastrofhändelser, och parallellt med detta ökar människornas egen sårbarhet.

Exemplen kan bli många, många fler.

Tecknen på att vi handskas ovarsamt och kortsiktigt med vår globala miljö får inte bli fler.

Det skall alltså vara en boskillnad mellan de akuta och de förebyggande insatserna. Men bägge måste givetvis finnas sida vid sida. Det behövs en återplantering och en nyplantering av skog. Det behövs breda markvårdsprogram. Det behövs särskilda satsningar på vattenprogram. Det behövs åtgärder för att minska överbetning och brännvedskris, liksom mycket annat. Det behövs en särskild satsning, gärna i form av områdesprogram, som kompletterar det landinriktade biståndet; man skall kunna gå över ett problemområde oavsett om det korsar en gräns. Det är redan utsatta människor som drabbas. Det är människor som har nog med att skaffa mat för dagen som behöver vår solidaritet för att kunna få en tryggare morgondag. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservationerna 68 och 71. I hungerns spår kommer ofta sjukdomarna, eller också drabbar sjukdomarna hårdare. För närvarande vet vi att HIV-smittan med dess fruktade följeslagare aids drabbar mycket hårt i många delar av de mest utsatta länderna. Härvidlag är jag glad att kunna konstatera och understryka att utskottet gör en viktig markering genom att påpeka att vi måste gå fram på bred front och samarbeta både nordiskt och internationellt. Det finns en beredvillighet i skrivningen som jag tycker att man skall lyfta fram, liksom förslaget om tillkännagivande från ett enhälligt utskott. Slutligen har centerpartiet i reservation 53 markerat betydelsen av de regionala insatserna i södra Afrika genom att förorda att anslagsposten ökas med 50 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Men, fru talman, eftersom detta redan har berörts av andra talare och eftersom jag inte upplever saken så att det finns några egentliga motsättningar mellan majoritet och minoritet på denna punkt avstår jag från att argumentera och inskränker mig till att yrka bifall till reservation 53.

Fru talman! Jag skall kortfattat beröra några av vpk:s reservationer till detta betänkande.

Det hälsar jag och mitt parti naturligtvis med stor tillfredsställelse. Jag skall uppehålla mig litet vid reservationerna 39 och 49, som handlar om Sydostasien, dvs. Vietnam och Kampuchea. Vi har sedan länge, vilket är väl bekant, kämpat för att biståndet till Vietnam skall bibehållas och inte trappas ned, såsom har skett. Under många år, ända sedan 1976 när vi fick ny majoritet i riksdagen, har attackerna mot Vietnam, det vietnamesiska folket och återuppbyggnadsarbetet efter de förfärliga krigen varit otroliga här i Sverige — och naturligtvis också i andra länder. Attackerna har varit mycket aggressiva, speciellt naturligtvis från moderata samlingspartiet. Tyvärr har också de andra borgerliga partierna dragits med i dessa attacker. Detta manifesterades 1976, direkt när vi fick en borgerlig majoritet i riksdagen, genom en sänkning av biståndet till Vietnam. Sedan har det fortgått på samma sätt. Det är ju skönt att vi inte har haft fortsatta borgerliga majoriteter — för då skulle vi ha haft ett biståndsläge och en biståndspolitik som åtminstone de av oss som tycker att det gäller en viktig fråga hade fått skämmas för. Men det är ur vår synpunkt inte tillfredsställande som det är nu. Vi tycker att de prutningar på Vietnambiståndet som nu sker inte är acceptabla. Vi har föreslagit en höjning av landramen till Vietnam med 50 milj.kr. Det är inte särskilt mycket pengar i sammanhanget. Jag skall inte uppehålla mig alltför mycket vid de argument som har använts av Vietnambiståndets motståndare. De har ju varit uppe i talarstolen tidigare i dag. Det är förvånansvärt att en sådan rapport som den Bertil Måbrink nämnde här — Katarina Larssons rapport om Bai Bang-projektet och skogsarbetarnas villkor — har använts på det sett som skett. Där fanns faktiskt mycket av både—och, vilket Bertil Måbrink visade med sina citat här i dag. Vi har självfallet också kritiserat de förhållanden som framför allt de skogsarbetande kvinnorna har utsatts för i Vietnam, och det finns klara indikationer på att dessa förhållanden nu kommer att förbättras. Men det som har redovisats i massmedia från hela denna omfattande rapport, och som har använts i debatten, har varit sådant att man kunde ha trott att Katarina Larssons skrivningar enbart varit kritiska och nedgörande, vilket ingalunda var fallet. I fredsuppgörelsen mellan Vietnam och USA, som nu nästan har blivit bortglömd — utom av dem som sysslar med frågorna, kanske lovade USA att ställa upp med hjälp för återuppbyggnad i landet, att hjälpa till att läka krigets sår, som det hette. Vi vet också att inte en cent av medel från USA har kommit i det sammanhanget. Det är ju därför som det är så viktigt att länder som Sverige fortsätter och ställer upp för det här folket, hjälper till att få landet på fötter. Det behöver inte ske kritiklöst, vilket ju har framhållits gång på gång i debatten.

Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till vår reservation 39 om ökat bistånd till Vietnam. Vi har också tagit upp frågan om Kampuchea och vad som kommer att hända när man där så småningom kommer att stå på egna ben. Jag skall inte här återupprepa diskussionen om Vietnams ockupation och om trupperna inne i landet. Men jag tycker att det är litet förvånande att man är så historielös på borgerligt håll också när man kritiserar detta och inte kommer ihåg — vilket jag hade anledning att påminna om när vi debatterade denna fråga i utskottet — att vad som drog in Kampuchea i kriget var USA under Nixons presidentskap. USA invaderade landet, slängde ut kungen, Sihanouk, och etablerade allt detta elände som sedan följde. Om inte USA:s ingripande hade skett, hade kanske Kampuchea inte alls dragits in i dessa förhållanden. Man kan alltså inte enbart hålla sig till dagsläget, utan man måste också se på den historiska bakgrunden. Vi tycker att det vore bra om man gjorde vissa förberedelser, tog ökade kontakter inne i Kampuchea, för att kunna ge ökat bistånd när de vietnamesiska truppernas tillbakadragande — eller avpollettering — kommer att ske. Ett årtal för detta tillbakadragande har ju angivits, och det finns ingen anledning att betvivla att det blir på det sättet. Det är inte så långt dit, och det hade alltså enligt vår uppfattning varit bra om vi hade kunnat fatta ett beslut om förberedelser. Detta har vi tagit upp i reservation 49, som jag också vill yrka bifall till. Fru talman! Jag vill även beröra ett par andra, ganska välkända frågor om bistånd och internationell solidaritet, som vi länge har arbetat med. Det gäller befrielserörelsen Fretilin på Östtimor. Det har i det sammanhanget varit många och, måste jag säga, tyvärr ganska omoraliska turer från de svenska regeringarna — för det gäller både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Enligt vår uppfattning har man enbart på grund av de stora handelspolitiska intressen som vi har när det gäller Indonesien, en stormarknad i Sydostasien, förrått folket på Östtimor och dess representanter i befrielserörelsen Fretilin. Det har gjorts uppmärksammade uttalanden av högt uppsatta tjänstemän i den svenska utrikesförvaltningen. De har varit där, kommit hem och berättat att det inte finns något Fretilin kvar utan att allting i stort sett är väl beställt, att den indonesiska regimen ser till att det kommer in hjälp, osv. Men samtidigt får vi motsatta rapporter, och vi vet att Fretilins motstånd fortsätter, att förtrycket och massakrerna från den indonesiska krigsmaktens sida på den här ön fortsätter. Vi anser fortfarande att den svenska regeringen borde ta initiativ för att försöka få in direkt hjälp till Fretilin. Det förslaget har som vanligt avstyrkts i betänkandet. Därför har vi i reservation 63 krävt att Sverige skall försöka få direkt hjälp in till Fretilin på Östtimor. I reservation 63 har vi också på nytt väckt frågan om humanitärt bistånd till Chile. Det är ju en fråga som har kommit litet i skymundan under de senaste åren. Vi har här tidigare hört om förhållandena i Latinamerika och om militärdiktaturerna där, som nu försöker blomma upp igen. Argentina och Uruguay har nämnts i debatten här i dag. I Chile sitter diktaturen kvar. Det vore enligt vår mening bra om man kunde öka hjälpen till det chilenska folket genom olika organsiationer, och vi har reserverat oss för detta i reservation 63, som jag yrkar bifall till. Slutligen några ord om stöd till solidaritetsorganisationerna, Afrikagrupperna och ISAK. Det har gjorts skrivningar om detta i utskottet, men man har inte velat gå in för ökade generella bidrag till dessa organisationer. Det som händer i södra Afrika får vi räkna med kommer att fortsätta under lång tid, och de opinionsbildande grupperna här hemma i Sverige behöver ökat stöd. Vi har tagit upp detta i vår motion och reserverat oss för det kravet i reservation 73, till vilken jag också yrkar bifall.

Fru talman! Av den här debatten kan man dra åtminstone en slutsats när det gäller ett partis, moderaternas, biståndsfilosofi, nämligen ungefär följande: Ett gulnat foto av Karl Marx i något u-land och moderaterna kräver avveckling av det svenska biståndet! Jag skall i övrigt kommentera de reservationer som hänför sig till svensk biståndsverksamhet i Asien och särskilt uppehålla mig vid förhållandena i Vietnam och Afghanistan. Moderaterna kräver än en gång att biståndet till Vietnam skall upphöra och föreslår att ingen ny landram skall sättas upp för nästa budgetår. Folkpartiet och centern vill skära ner Vietnambiståndet från 300 till 200 milj.kr. och upprätta en s.k. avvecklingsplan för detta bistånd. Vpk vill å andra sidan höja medelsramen med 50 milj.kr. Som skäl för sitt yrkande åberopar moderaterna Vietnams ockupation av grannlandet Kampuchea samt bristande respekt för mänskliga rättigheter. Det senare exemplifierat med vad man menar vara grova missförhållanden för skogsarbetarna vid Vinh Phu/Bai Bang-projektet. Folkpartiet ansluter sig närmast till moderaternas värderingar, medan centern nöjer sig med att peka på vietnamesiska truppstyrkors närvaro i Kampuchea. Centern ger i rättvisans namn samtidigt uttryck för insikten att pågående insatser och gjorda åtaganden skulle skadas vid ett alltför abrupt avbrott av biståndssamarbetet med Vietnam. I en annan reservation begär moderaterna dessutom en särskild redovisning av biståndet till Vietnam i form av en s.k. vitbok. Slutligen krävs i en gemensam borgerlig reservation att Sverige skall ställa ytterligare krav på förbättring av arbetsförhållandena vid skogsprojektet Vinh Phu/Bai Bang. Vietnam är ett av jordens fattigaste länder. Fyra decenniers krigstillstånd och då inte minst USA:s skövling av landet har satt djupa och svårläkta sår i det vietnamesiska samhället. Stora förluster av liv och egendom samt en kraftigt försämrad ekonomisk utveckling har utsatt landet och dess invånare för svåra prövningar. Inget biståndsland har blivit mera omskrivet och debatterat än Vietnam. Ofta, och det gäller inte minst moderaternas kritik, har åsikterna varit flera än insikterna. Den moderata logiken är också en smula haltande. Först kräver man stopp för biståndet till Vietnam, därefter en faktaredovisning i form av en vitbok. Vi har inte motsatt oss en lättillgänglig sammanställning av relevant information om biståndet till Vietnam. Något så pretentiöst som en vitbok anser vi dock inte vara nödvändigt. Flera informationskällor står redan till buds. Sålunda kan man studera förhållandena på platsen, t.ex. i Bai Bang, en möjlighet som erbjudits såväl utskottets ledamöter som ledamöter av SIDA:s styrelse. Endast moderaterna har anmält den obotfärdiges förhinder. Slutligen vill jag rekommendera läsning av en alldeles färsk och förträfflig blå bok i skriftserien Bistånd utvärderat: nr 2-87. Detta gör jag också med tanke på att vi av moderaternas företrädare Margaretha af Ugglas tidigare i dag fick en del lästips. I den här blå boken tas just skogsarbetarnas villkor i Bai Bang upp. De utredare som i debatten ofta används som slagträ mot projektet är betydligt mer nyanserade än vad som framskymtat i den moderata propagandan. I sina slutsatser skriver de bl.a.: ”I Vietnam kan t.ex. nästan alla läsa och skriva, och praktiskt taget alla barn går i skolan. Nära nog alla har tillgång till hälsovård, och spädbarnsdödligheten ligger inte mycket över i-ländernas. Vietnam saknar däremot överklass som genom att utnyttja andra lever i överflöd och låter folkflertalet leva under omänskliga förhållanden.” Om dessa och andra intressanta iakttagelser om Vietnam kan man alltså läsa i den blå boken. Förhållandena för skogsarbetarna vid Bai Bang-projektet har i själva verket förbättrats. Det gäller inte minst kvinnornås situation. En omfattande undersökning av arbetsoch levnadsvillkoren i området kommer dessutom att redovisas av Rita Liljeström i höst. Slutligen finns det anledning att erinra om att Vietnams regering gjort en utfästelse att de vietnamesiska trupperna skall ha lämnat Kampuchea senast 1990. Sverige har också skaffat sig full handlingsfrihet gentemot Vietnam genom att inte göra några bindande åtaganden efter 1990. Jag yrkar avslag på reservationerna 36-41. Moderaterna vill sänka anslagsramen med 5 milj.kr. till ett annat fattigt och biståndsberoende land i Sydöstasien — Laos. Vpk å andra sidan vill öka anslaget med samma belopp. Det finns stora och otillfredsställda biståndsbehov i Laos. Det gäller inte minst inom skogsoch transportsektorn, till vilka områden Sverige koncentrerar det långsiktiga samarbetet. Det finns förvisso betydande svårigheter att bedriva biståndsverksamhet i Laos. Men man skall då komma ihåg att de problem som uppstått till inte oväsentlig del beror på en handelsblockad från grannlandet Thailands sida. Vi anser att biståndet till Laos är väl avvägt, och jag yrkar avslag på reservationerna 45 och 46. Vpk vill minska biståndet till Bangladesh med 10 miljoner utöver den nedskärning som redan genomförts enligt förslaget i propositionen. Som skäl anför man en oviss politisk utveckling särskilt utifrån demokratisk synvinkel. Det skall erkännas att det ofta varit svårt att nå de mest eftersatta grupperna i Bangladesh med bistånd. Rådande brister i biståndssamarbetet motiverar därför en viss minskning av medelsramen. Att gå så långt som vpk förordar är dock inte motiverat. Jag yrkar avslag på reservation 47. Vpk vill att Sverige redan nu skall bygga upp ett mera långsiktigt biståndssamarbete med Kampuchea. Detta anser utskottsmajoriteten inte vara möjligt så länge vietnamesiska trupper besätter landet. Jag yrkar avslag på reservation 49. I reservation 62 förordar vpk ett direkt humanitärt stöd till befrielserörelsen FRETILIN på Östra Timor. Låt mig först slå fast att Sverige lämnar ett betydande humanitärt bistånd till Östra Timor. Detta kanaliseras genom Svenska röda korset till Internationella röda korset, ICRC, som nyligen kunnat återuppta biståndsverksamheten på ön. Däremot vidhåller vi uppfattningen att direkta bidrag till befrielserörelser bör utgå endast om FN:s generalförsamling i en resolution med svensk anslutning uttalat sig till förmån för sådant stöd. Jag yrkar avslag på reservation 62. Centern och folkpartiet reserverar sig till förmån för stöd till demokratiseringsfrämjande insatser i Filippinerna. Det finns skäl att understryka att Sverige redan lämnar bistånd till landet genom enskilda organisationer, Beredningen för tekniskt-ekonomiskt samarbete, BITS, och internationella organisationer. Vi har anledning att räkna med att regeringen även i fortsättningen kommer att ge samarbetet med Filippinerna den inriktningen att den demokratiska utvecklingen i landet kan befrämjas. Jag yrkar avslag på reservation 72. Folkpartiet begär en särskild anslagspost för humanitärt bistånd till Asien och Mellanöstern. Vi delar uppfattningen att de mänskliga rättigheterna kränks i lika stor utsträckning på många håll i dessa delar av världen som i regioner för vilka särskilda anslagsposter för humanitära insatser har inrättats. Å andra sidan gör vi redan nu betydande humanitära insatser genom anslag till enskilda organisationer och till katastrofhjälp i Asien och Mellanöstern. Afghanistan är ett bra exempel på detta. Fru talman! Jag vill samtidigt som jag yrkar avslag på reservation 64 avslutningsvis säga några ord om situationen i just Afghanistan. Sedan 1979 ockuperar Sovjetunionen Afghanistan, ett litet och underutvecklat land i Centralasien. Detta krig kräver liksom andra väpnade konflikter sina offer på slagfältet. Men detta är trots allt inte det värsta. I Afghanistan är det folket som är fienden för förtryckarna och ockupationsmakten. Den ryska elefantens fot har varit särskilt skoningslös mot kvinnor och barn. Fem miljoner människor, en tredjedel av Afghanistans befolkning, befinner sig på flykt undan den ryska krigsmaskinen. Av dessa uppehåller sig drygt tre miljoner i grannlandet Pakistan. Det torde vara den största flyktingkoncentrationen i världen. Varje månad flyr fortfarande mellan 8 000 och 10 000 afghaner över gränsen till Pakistan och Iran. Nästan 50 96 av flyktingarna är barn under 15 år. När en väninna till den engelske dramatikern George Bernhard Shaw i första världskrigets Tyskland tog bilder av svältande tyska barn, anklagades hon för att stödja fienden. Då replikerade Shaw: ”We have no enemies below the age of seven ” — vi har inga fiender under sju år. Men i Afghanistan betraktas barnen som fiender av den sovjetiska ockupationsmakten och dess bräckliga och omänskliga marionettregim. Barnadödligheten i Afghanistan är, jämte den som förorsakas av apartheidregimen i Sydafrika, högst i världen. 40 96 av Afghanistans barn dör före fem års ålder. Barn i Afghanistan dör av diarréer, luftvägsinfektioner, malaria, undernäring och svält, men barn i Afghanistan dör också av bomber och minor — bomber släppta från ryska flygplan och s.k. leksaksminor, maskerade till dockor, pennor, klockor och andra vardagsföremål. En hearing här i Stockholm den 4-5 april, arrangerad av Svenska Afghanistankommittén, satte obevekligt de ryska illdåden mot barn i strålkastarljuset. Nu finns åtminstone några tecken på rysk vilja till en politisk lösning av Afghanistankonflikten. Förhandlingar i Geneve har lett till vissa framsteg. Men samtidigt pågår kriget i Afghanistan med oförminskad intensitet. Jämsides med att Sovjet i ord visar nymornad fredsvilja, bombar ryska flygplan flyktingläger i Pakistan. Det drabbar främst barnen. I senaste numret av Afghanistan-Nytt skriver Kristina Talja, förskollärare från Göteborg, bl. a: ”För barnen som växer upp i Pakistan blir Afghanistan ett paradis bortom bergen, en dröm om en verklighet som blir allt mer orealistisk med åren. De hör ständigt de vuxnas berättelser om hur bra de hade det i Afghanistan, om huset, jorden, boskapen och trädgården med fruktträden. En pojke sa till mig: ”Här i Pakistan finns bara sand och små vassa stenar, som man skär sig på. I Afghanistan kan man springa barfota i gräset.” ” Vi i Sverige kan ge vårt bidrag till att förverkliga de afghanska barnens dröm om att åter få springa omkring sitt lands gröna gräs genom att fortsätta vårt humanitära stöd, bl.a. genom Svenska Aghanistankommitténs försorg. Just Afghanistankommittén är en av de allra effektivaste biståndskanalerna för medicin, sjukvårdsutrustning och livsmedel till landets lidande befolkning. Vi kan också ge vårt bidrag till en bättre tillvaro för barnen i Afghanistan genom att i olika sammanhang oförtröttligt fortsätta att hävda de folkrättsliga och humanitära principer som förtrampas i landet. Inte minst viktigt är nu att arbeta för att internationella organisationer som t.ex. UNICEF — FN:s barnfond — får möjligheter att utvidga sitt i dag begränsade hjälparbete inne i Afghanistan.
Fru talman! Ett par korta kommentarer om Östra Timor och Fretilin och om Kampuchea med anledning av Bengt Silfverstrands inlägg. Östra Timor och Fretilin är en av de senaste decenniets största moraliska debacle i den svenska utrikespolitiken. Vi har svikit ett folk, och vi har gjort det medvetet på grund av att stora ekonomiska intressen har sett den stora marknaden i Indonesien som viktigare än att söka hjälpa en liten och utsatt folkgrupp i dess kamp för självständighet. Det har varit många turer, och jag har inte tid och möjlighet att nu dra upp dem. Vi får säkert återkomma till den debatten.

I det sammanhanget nämnde Bengt Silfverstrand Internationella röda korsets arbete. Men Röda korset får ju bara arbeta på den indonesiska regimens villkor! Då kommer naturligtvis inte ett öre, inte en gasbinda eller någonting annat att hamna hos de människor som fortfarande gör motstånd, och det är ju det som är det viktiga. Jag tycker det är litet fegt att som vanligt krypa bakom att FN inte har bestämt att man skall hjälpa denna befrielserörelse och säga att så länge FN inte gör någonting kan inte vi heller göra det. Några sådana internationella lagar finns inte skrivna. Ingen skulle kunna pricka Sverige om den svenska regeringen ansåg att man borde hjälpa Fretilin. De rapporter som har lämnats av utskickade höga tjänstemän på UD har varit deprimerande, som jag sade tidigare. Man har åkt omkring med representanter för regimen och kommit hem och rapporterat att allt är gott och väl. Den här frågan måste vi naturligtvis fortsätta att ta upp. Det är beklämmande att vi har hamnat i den situationen, men den måste debatteras vidare. När det gäller Kampuchea vill jag bara säga att argumentet att man inte skulle kunna göra vissa förberedelser och sonderingar för att uppta en ökad och intensifierad hjälp när vietnameserna drar sig tillbaka 1990 inte är hållbart. Även om de nu finns där, finns det naturligtvis möjligheter att göra undersökningar av olika slag i syfte att förbättra möjligheterna att öka hjälpen efter 1990.
Fru talman! När det gäller Östra Timor arbetar Sverige utifrån de förutsättningar att lämna hjälp som råder i landet. Vi har mycket begränsade om ens några möjligheter att påverka det politiska läget i landet. Däremot kan vi göra humanitära insatser. Den kanal som står oss till buds är Internationella röda korset, och vi måste ändå notera som ett framsteg att Internationella röda korset åter kan verka på Östra Timor. Så sent som 1986 uppgick budgeten för humanitärt stöd genom Röda korset till 11 milj.kr. — Svenska röda korset bidrog med 400 000 kr. — och hälften kom från katastrofanslaget. Jag har inte märkt att vpk när vi har diskuterat detta har haft någon annan uppfattning. När det gäller Kampuchea nämnde Oswald Söderqvist att man åtminstone kunde göra sonderingar. Jag vet inte hur hårt vi skall trycka på just det ordet, men det är alldeles uppenbart att Sverige genom att finnas i landet med humanitärt stöd skaffar sig en uppfattning om förutsättningarna. Först när det inte längre finns främmande trupper i landet blir det möjligt att ta ställning till om vi skall kunna ge oss in på ett mera långsiktigt svenskt bistånd till Kampuchea.
Fru talman! Det ligger ingen motsättning i att tycka att det är bra att Internationella röda korset kan komma in och verka på Östra Timor. Det är klart att det är bra, ingen har påstått någonting annat.

Det har ni inte velat lyssna på. Jag skall inte nämna några namn, men jag vet att Hortha, Fretilins ”utrikesminister”, som flera gånger har besökt Sverige, har framfört dessa uppgifter till socialdemokratin. Man kan alltså inte skylla ifrån sig på det. Det är alltså den obotfärdiges förhinder, tycker jag. Fortfarande är det bara att konstatera att de svenska ekonomiska intressena av Indonesien som stor marknad för svenska företag har fått väga tyngre än att försöka hjälpa ett litet folk som orättfärdigt har ockuperats efter att ha förklarat sig självständigt 1975.
Fru talman! Det har visat sig vara välgrundad svensk praxis att låta stöd till befrielserörelser utgå endast i enlighet med den resolution som FN:s generalförsamling har antagit och som Sverige har anslutit sig till och som medger bistånd och stöd till sådana här organisationer. Inga nya omständigheter — inte heller Oswald Söderqvist har i denna debatt pekat på några sådana — föranleder en omprövning av den här välgrundade inställningen.

Fru talman! Först vill jag säga till Bengt Silfverstrand att jag blev väldigt imponerad av hans engagerande anförande om Afghanistan. Det tar sig när det gäller regeringens syn på den saken, och tydligen även socialdemokraternas. Sovjets ockupation av Afghanistan har ju förorsakat världens största flyktingproblem. Det har aldrig någonsin i modern tid funnits ett så stort flyktingproblem. Man kan fråga sig varför socialdemokraterna inte kan gå med på mer medel t.ex. till flyktingkommissariatet. Jag besökte för ett tag sedan FN-forum och då vädjade den nordiske flyktingkommissarien om ytterligare medel på grund av bl.a. problemet med Afghanistans flyktingar. Likaså nämndes barnens behov av hjälp. Jag tycker att socialdemokraterna på den punkten kunde ha stött centerns krav på mer pengar till UNICEF. Fru talman! Vilken funktion har biståndsmålet tillväxt, om större delen av folket i ett mottagande biståndsland blir allt fattigare? Har författaren Gunnar Ohrlander rätt när han säger att bönderna tillhör tredje världens fördömda? Jag tänker då på de miljoner småbrukare som faktiskt förtrycks och tvångsförflyttas i vissa afrikanska länder. I Tanzania är det 10 miljoner bönder som tvångsförflyttas. Deras gamla gårdar har bränts ned eller övergivits. I Etiopien är det 30 miljoner människor som skall flytta på sig. Deras gamla hus skall rivas och nya skall byggas upp med material från de gamla husen. Bertil Måbrink är inte längre kvar här i kammaren. Han klagade på saker som vi inte hade tagit upp tidigare. Men jag hörde inte att han heller talade om det här och det berodde inte på tidsbrist, såvitt jag kan förstå. Jordbrukspolitiken är A och O för att dessa länder över huvud taget skall kunna komma på fötter igen och få till stånd en ekonomisk tillväxt. I SIDA:s rapport om Tanzania från oktober 1986 slår man fast att biståndet har varit så omfattande att Tanzania knappast hade kunnat hålla fast vid sin politik utan givarnas stöd. I Tanzania har 70 96 av den statliga budgeten upprätthållits med hjälp av bistånd — och då inte bara från Sverige. Men människorna har inte blivit mindre fattiga! I tidningen Aftonbladet har Gunnar Ohrlander beskrivit förhållandena i Tanzania. Jag antar att Aftonbladet i regeringens ögon ligger nära sanningen. Därför har jag valt att återge några citat från den tidningen. För 19 år sedan bar Tage Erlander i Tanzania och gjorde det landet till ett biståndsland. Nu 19 år efteråt visar det sig vara på följande sätt: —- Industriproduktionen ligger under 1969 års nivå och industrins kapacitet utnyttjas till ca 20 Ze. —-2 Je av statsföretagen har godkända revisionsberättelser, många företag har aldrig presenterat någon ekonomisk redovisning sedan starten 1972. — Med hjälp av bistånd byggdes tusentals vattenanläggningar. Bara 10 90 fungerar tillfredsställande. — Hälsoprogrammet har praktiskt taget brakat ihop. — Tanzanias berömda satsningar på skolorna har inte alls gett de positiva resultat som officiella framställningar vill ge sken av. Eleverna fick i många fall ägna halva terminerna åt att marschera och att lära sig sjunga lovsånger till Nyereres ära. — Enligt en beräkning sitter nu hundratusentals tanzanier i fängelser. Många är inspärrade, inte för vad de gjort utan för vad de förväntas göra — dvs. preventiv arrest! SIDA själv har rapporter om att 50 000 barn dör varje år på grund av undernäring och att 10 000 småbarn är blinda på grund av vitaminbrist. Jag har läst biståndsbudgeten om och om igen. Men jag kan inte se att man beskriver någon av de här sakerna. Någonting av det här måste i varje fall ha ett berättigande. I stället säger man t.ex. att satsningarna på utbildning inte har blivit som det var avsett och att det beror på den ekonomiska krisen. Men det handlar ju om sättet att administrera och leda, om sättet att hantera saker och ting. Det handlar också om utformningen och inriktningen av biståndet. I det perspektivet är det inte särskilt svårt att förstå varför vi i centerpartiet inte vill öka biståndet till Tanzania innan klarhet har vunnits om den fortsatta utvecklingen och om Tanzanias ekonomiska anpassningspolitik. Jag yrkar bifall till reservation nr 31. I en rapport från Sveriges ambassad i Addis Abeba kan man läsa om det etiopiska bybildningsprogrammet. Det beskrivs som en toppstyrd kampanj från partiets och jordbruksministeriets sida. Bönderna måste själva täcka kostnaderna för flyttning och ombyggnad. Det sägs också att bybildningen skulle kunna leda till positiva utvecklingsåtgärder. Men det finns inga tecken på sådana när det gäller investeringar i vägar, vattenförsörjning och elektrifiering. Trädgårdar finns kvar där människor inte längre bor. Vitaminbristen ökar därför att tillgången på grönsaker minskar. Man har långt att gå till sina trädgårdar. De fattigaste hushållen — ofta rör det sig om hushåll där kvinnor är ensamförsörjare — har drabbats hårdast. I rapporten sägs det också att bybildningen kommer att påverka produktionen negativt. Även här har vi gjort en markering. Vi är nämligen emot en höjning av anslaget, därför att vi anser att biståndet bör ha en katastrofinriktad karaktär. Vidare behöver det inriktas på väl definierade projekt och ämnesområden som är angelägna för människorna i mottagarlandet. Jag yrkar bifall till reservation nr 33. Fru talman! Det är också min uppgift att förklara centerpartiets ställningstagande när det gäller svenskt bistånd genom SIDA till Vietnam. Det finns många vackra ord i regeringens proposition om svenskt bistånd. Man fäster i väldigt hög grad ökad vikt vid demokratimålet. Regeringen påstår att vi i Sverige befrämjar den demokratiska samhällsutvecklingen i världen mer än vad flertalet andra givarländer gör. Grunden för demokratin är ju respekten för människor, för folkgrupper, för andra länder och för fred i världen. Ett land som förtrycker ett annat lands folkrätt uppträder inte demokratiskt. Jag är väl medveten om att Vietnam är ett utomordentligt fattigt land och att det landets fattiga behöver all hjälp de kan få. Vi vill ju också ge humanitär hjälp. Men jag blir betänksam när Nordvietnam fortsätter att ockupera Kampuchea och landet samtidigt får fortsatt bistånd från Sverige. Folkrätten i Kampuchea blir därmed inte lika viktig som demokratimålet i Vietnam. Gör inte det här biståndet det möjligt för Vietnam att fortsätta ockupationen, att få mer pengar över till att finansiera den? Den frågan måste ställas. Inte heller Oswald Södeqvist är kvar här i kammaren. Men oavsett vem som ockuperar handlar det om brott mot folkrätten. Om det gäller USA och Nordvietnam i Kampuchea eller om det gäller Sovjet i Afghanistan spelar ju ingen roll. En ockupation är en ockupation! Så länge detta pågår kommer vi i centerpartiet att kräva en avvecklingsplan. Vi i centerpartiet yrkar på att biståndet i år minskas med 100 milj.kr. till 200 milj.kr. Jag yrkar bifall till reservation nr 38. Jag yrkar också bifall till reservation nr 41, som berör arbetsförhållandena i Bai Bang. Jag tänker inte gå in närmare på de sakerna, för de har ju redan tidigare diskuterats. Fru talman! Jag yrkar också bifall till reservationerna 78 och 83. Många av de fattigaste u-länderna befinner sig i en akut betalningskris till följd av en svår skuldsituation. Centerpartiet medverkade därför under förra riksdagsåret till att införa ett särskilt anslag till stöd till dessa länder. Stödet förutsätter ett internationellt samarbete och att ekonomiska anpassningsprogram upprättas för resp. land. I propositionen skriver regeringen: ”I andra hand — — —- bör stöd kunna lämnas till bilaterala insatser i programländer för svenskt bistånd eller länder med vilka Sverige bedriver ett reguljärt ekonomiskt samarbete.” Centern anser att stödet bör utgå till de fattigaste länderna, oavsett om de är programländer eller ej, så länge anslaget finns. Anslaget för u-krediter har ökat mycket snabbt. 1981/82 föreslogs 14,9 milj.kr., och nu är förslaget 650 milj.kr. U-krediterna har kritiserats kraftigt redan tidigare. Det har i rapporter konstaterats att de biståndspolitiska skälen för u-kreditsystemet är undermåliga. Bokstavligt tolkade är de utan saklig underbyggnad eller egentligen baserade på argument för stöd åt svensk export, säger kritiker i böcker om bistånd. Detta styrks delvis av vad Gunnar Ohrlander har erfarit. Ju mer u-krediter som anslås, desto större blir behovet av dessa i framtiden — det framstår klart allteftersom. Centerpartiet föreslår därför att anslaget för u-krediter skall minskas med 250 milj.kr. och att betalningsbalansstödet skall uppgå till endast 100 milj.kr., med hänsyn till att det sedan tidigare finns en stor andel outnyttjat anslag. Det får i fortsättningen inte vara så att bistånd ges till regimer som kan stärka sina egna positioner och att kravet på en positiv biståndseffekt för de fattiga kommer i andra hand. I en revisionsrapport från riksrevisionsverket som handlar om importstödet, som också har att göra med Sveriges export, sägs rätt ut att importstödet i första hand skall uppfylla tillväxtmålet. Det endamålet är tillräcklig om det inte uppenbart motverkar de tre andra biståndsmålen. Importstöd ges i stor utsträckningt.ex. till Tanzania, med det har visat sig att inte ens tillväxtmålet har uppfyllts, än mindre målet att med biståndet nå de fattiga i landet. Revisionsrapporten visar att SIDA har liten kunskap om regelsystem för upphandling i de aktuella länderna och att SIDA inte följer sina egna riktlinjer. Detta är mycket allvarligt, med tanke på de stora belopp som utgår i form av importstöd. Jag har en känsla av att biståndspolitiken har utvecklats på precis samma sätt som inrikespolitiken. Om bara byråkratin och administrationen kan uppvisa fina siffror på papperet är regeringen nöjd. Vi är bra på att fylla i blanketter i detta land, och vi är bra på pappersexercis. Vi också mycket bra på att säga till omvärlden att vi är duktiga. Gunnar Ohrlander mötte emellertid i Östafrika människor som tyckte att svenskarna var dåliga biståndsgivare. Fru talman! Centern kan på intet sätt tänka sig att minska det totala biståndet, utan vi säger snarare att det på sikt skall ökas. Centerpartiet anser att en biståndssatsning måste mynna ut i en mobilisering i det mottagande landet, så att den egna kraften och kunskapen ökar. Det skall, som Britta Hammarbacken sade, vara hjälp till självhjälp i stället för odefinierat finansiellt stöd. Det krävs rätt kunskaper om jordbrukspolitik, om miljöhänsyn och om planering ochför det krävs en decentraliserad inriktning av planeringen. Då skulle förutsättningarna för egen produktion förändras, så att ett finansiellt stöd så småningom skulle kunna ge det lyft i materiell välfärdsökning som dessa folk så väl behöver. I dag, när vi står med facit i hand, ser vi att det rent finansiella stödet tydligen inte har hjälpt de fattigaste särskilt mycket. Fru talman! Centerpartiet kräver en biståndspolitisk utredning. Vad hjälper målformuleringar om instrumenten saknas? Det behövs en biståndspolitisk utredning, annars kommer det att bli omöjligt att bedöma de olika anslagsposterna. Det behövs konstruktiv kritik och utvärdering av svensk biståndspolitik. Målet ekonomisk tillväxt skall även gälla de fattiga, annars har vi ingen biståndspolitik värd namnet.
Fru talman! Det var intressant att notera att centerns andre vice ordförande gör moderaterna sällskap när det gäller att leta fram brister i biståndet. Det var mest klagomål på det som inte fungerar och inte så mycket konstruktiva och nya egna tankegångar vi fick höra. Jag noterar naturligtvis med tacksamhet Görel Thurdins vänliga ord om mitt avsnitt om Afghanistan, men jag hörde en antydan om att socialdemokratin skulle ha ett nymornat intresse för detta land. Den felsynen må förlåtas Görel Thurdin, eftersom hon inte har varit så länge här i kammaren. Socialdemokraterna har under flera år fört fram och tryckt mycket hårt på situationen i Afghanistan, inte bara i ord utan också i handling. Det är ingalunda så, som Görel Thurdin vill låta påskina, att det är pengarna som är begränsningen när det gäller stödet till Afghanistan, utan det är möjligheterna att bedriva ett effektivt biståndsarbete inne i landet. Låt mig ta två exempel. Röda korset och UNICEF har hittills i stort sett bara kunnat arbeta meningsfullt i det av Sovjetunionen kontrollerade Kabulområdet. Nu finns det vissa tecken på att det också skall bli möjligt att utvidga den verksamheten. Jag är helt övertygad om att Sverige då kommer att ställa upp med ytterligare ekonomiskt bistånd till landet. När det gäller Vietnam hade nog Görel Thurdin skrivit sitt anförande i förväg, och hon tog inte intryck av den debatt som nu har ägt rum. Det har här klart och tydligt slagits fast två saker när det gäller Vietnams närvaro i Kampuchea. Det ena är den vietnamesiska regeringens utfästelse att lämna landet senast 1990, och det andra är den svenska regeringens klara deklaration att Sverige bara fullgör åtaganden om bistånd till Vietnam fram till 1990. Slutligen vill jag i all vänlighet göra det påpekandet att Nordvietnam, som Görel Thurdin nämnde i sitt anförande, inte längre existerar. Nordoch Sydvietnam är sedan flera år tillbaka enade i ett Vietnam.
Fru talman! Bengt Silfverstrands syn på Afghanistan är mycket bra. Centerpartiet ställer sig helt och hållet bakom den och kommer att stödja varje förslag som gäller hjälpverksamhet till de många människor som befinner sig i nöd där borta. Jag accepterar dock inte att Bengt Silfverstrand påstår att jag har ställt mig i det moderata ledet när det gäller biståndspolitiken. Jag förstår inte varför vi inte skall kunna prata om felaktigheter som sker i biståndet. Det verkar som om de rapporter som kommer från ambassader, från SIDA och från riksrevisionsverket inte skall diskuteras, utan de skall bara användas som slagord i debatten. Jag anser att det är konstruktiv kritik att ta fasta på sådana här rapporter. Vi måste försöka bedriva en biståndspolitik som gör det möjligt att nå fram till de fattiga människorna. Det spelar ingen roll hur stora anslagen är om effekten inte blir den avsedda. Därför har centerpartiet krävt en biståndspolitisk utredning. Utvärderingarna och kritiken måste samlas, och vi måste försöka enas om en inriktning som leder till den hjälp som vi verkligen vill ge.
Fru talman! Det är självklart att man har både rätt och skyldighet att vara kritisk. Men det är mycket väsentligt att man också försöker föra fram positiva element i biståndet och framför allt att man är nyanserad. Jag vill för min del avsluta den här debatten med att notera att det inte finns någon fråga som har diskuterats mer ensidigt i den här kammaren eller i svensk debatt över huvud taget än Vietnambiståndet. Där har i första hand moderaterna varit skyldiga, men centern och folkpartiet har alltför villigt hoppat på kritikvagnen. När vi nu har en rapport som är intressant, Bistånd utvärderat, som jag också vill rekommendera Görel Thurdin, skall jag avsluta med att läsa ett kort stycke ur den. Bl. a. kvinnornas situation har tagits upp i många olika sammanhang. Nu noterar utredarna i denna rapport följande: I Vietnam finns det emellertid ett antal lagar och förordningar som skyddar de kvinnliga statsanställda.

Fru talman! Vi kan använda rapporter och läsa delar av dem, det gör naturligtvis var och en av oss. Men det hindrar inte att ju fler sådana här saker vi tar fram ur olika delar, desto större framstår behovet av en biståndspolitisk utredning. Därför tycker jag att det inte går att, som socialdemokraterna menar, ta steg för steg med motiveringen att det inte skulle gå att hålla samman alltihop på en gång. Biståndet är mångfasetterat, det är alldeles givet. Men vi kan inte få de rätta diskussionerna, om vi inte på något sätt får en samling kring en utredning, som inte bara handlar om målen utan också om medlen.